Herr talman! Det börjar visst bli tradition — och en bra tradition — att vpk tillsammans med de socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet korrigerar regeringens budgetproposition och skaffar mer pengar till högskolan än regeringen föreslår. Visst skulle vi gärna vilja gå längre från vår sida, men ändå tycker jag inte att det som vi faktiskt har åstadkommit är så pjåkigt. Uppenbarligen har dessa uppgörelser mellan vpk och socialdemokraterna i utskottet och i riksdagen fått ett mycket positivt mottagande inom högskolevärlden. Förra året lyckades vi tillsammans högst påtagligt förbättra villkoren för de forskarstuderande. I år får vi bl.a. igenom en rejäl uppskrivning av anslaget till enstaka kurser och lokala linjer, något som behandlas i betänkande 21. Utbildningsutskottet föreslår där bifall till vpk-motionen, vilket betyder att det s.k. LIE-anslaget ökas med 25 milj.kr. Det finns många goda skäl till att vi har lagt fram det förslaget. Om det bifalls får de små och medelstora högskolorna, som spelar en utomordentligt stor regionalpolitisk roll, möjlighet att bredda sitt utbildningsutbud. De enstaka kurserna handlar ofta om humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktade ämnen, som har svårt att göra sig gällande i ett alltmer teknokratiskt samhälle. Ett brett utbud av enstaka kurser ger också människor som är ute i arbetslivet möjlighet att delta i kortare universitetsstudier. Alla dessa goda argument har utskottet nu ställt sig bakom, vilket vi tackar för. Vår uppgörelse med socialdemokraterna vid förra riksmötet innebar också att utbildningsarvode skall utgå till studerande på industrioch hantverkslärarlinjerna fr.o.m. den 1 juli 1987. Förhoppningsvis kommer det att bidra till att lösa bl.a. rekryteringsproblemen. Nu föreslår folkpartiet i en motion att utbildningsarvode snarast skall återinföras också på handelsoch kontorslärarlinjen samt vårdlärarlinjen. Vi tycker att det är ett helt riktigt förslag, och vi har själva tidigare också lagt fram ett sådant förslag. Även när det gäller denna utbildning är rekryteringsproblemen mycket stora. Dessutom är detta, som framhålls i motionen, en jämställdhetsfråga. Dessa utbildningslinjer är som bekant kvinnodominerade, och det kan med all rätt uppfattas som diskriminerande att utbildningsarvode inte här utgår till skillnad från på de mansdominerade industrioch hantverkslärarlinjerna. Utskottsmajoriteten ger i princip motionärerna rätt men vill ändå inte vidta några omedelbara åtgärder. Det tycker vi att man borde ha gjort, och därför yrkar jag bifall till reservation 3 i betänkande 19. I samma betänkande behandlas också förskollärarutbildningen. För att den utbyggnad av barnomsorgen som riksdagen har beslutat om skall klaras behöver ytterligare 25 000 förskollärare utbildas. Vi menar därför att riksdagen bör uttala sig för att utbildningskapaciteten för personal inom barnomsorgen skall anpassas till den fortsatta utbyggnaden inom barnomsorgen. Vi tycker också att utbildningen skall vara enhetlig för personalen inom barnomsorgen. De nuvarande barnskötarna bör erbjudas påbyggnadsutbildning.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 Linjesystemet inom högskolan firar i år tioårsjubileum. Då tycker vi att det finns anledning att närmare diskutera de erfarenheter som har vunnits. En sådan diskussion pågår inom vpk och inom vår studentrörel se. Vi är inte alls främmande för att man i vissa avseenden skulle kunna uppluckra ett alltför stelbent och snävt linjesystem. Sådana tendenser finns också. Vår satsning på de enstaka kurserna, som jag inledningsvis berörde, skall också ses mot den bakgrunden. Här finns också en viss koppling till den yrkestekniska högskoleutbildningen som berörs i betänkande 16. Vi menar att denna utbildning skall behållas inom högskolan, men vi tycker den skall utvecklas och på sikt få viss forskningsanknytning. Till den yrkestekniska högskoleutbildningen kunde mant.ex. knyta kurser i vetenskapsteori, forskningsmetodik och pedagogik. Vi föreslår att en sådan försöksverksamhet startas vid högskolorna i Karlstad och Gävle. Det skulle också positivt kunna bidra till de teknikspridningsprogram som det så ofta talas om. Det skulle vara viktigt inte minst för de stora delar av landet som befinner sig i en ganska svår kris. Herr talman! När det gäller Stockholmsområdet kan man däremot inte tala om kris, såvida man inte menar tillväxtkris. Just nu upplever vi en boom utan like. Men den gäller framför allt området från Norra Stationsgatan och norrut mot Arlanda. Alla vi som ofta åker ut med flygbussen till Arlanda kan konstatera det med våra egna ögon. Vid varje resa upptäcker man nya projekt och nybyggnationer. Universitetet ute i Frescati spelar därvidlag också en dynamisk roll liksom Kistaområdet och den utbildning som bedrivs där. Åker man däremot söderut i Stockholms län ser det annorlunda ut. Brist på arbetsplatser, stora problem på många håll. Varför då inte satsa på en begränsning av expansionen i norr i t.ex. utbildningshänseende och börja bygga en högskola i södra Stockholmsregionen? Ett sådant förslag har vpk väckt i Stockholms läns landsting. Motionen har mött starkt intresse och gensvar. Här i riksdagen har centerpartiet begärt en utredning i frågan. Det är ett utmärkt initiativ som stöds av både vpk och enligt vad jag förstår också av folkpartiet, men beklagligtvis inte av utskottsmajoriteten. Herr talman! Vi diskuterar här i ett svep fem olika och ganska skilda betänkanden, och jag avser inte att gå in på alla detaljfrågor. Jag nöjer mig med att avslutningsvis yrka bifall till samtliga reservationer till dessa betänkanden där vpk är med.

Herr talman! Talmanskonferensen har rekommenderat utskotten att vidta särskilda åtgärder för att planera sina ledamöters deltagande i kammardebatterna på ett sådant sätt att debatterna koncentreras så mycket som möjligt. Detta har utbildningsutskottet gjort vid det här tillfället. Vi behandlar alltså fem betänkanden i ett sammanhang. Självfallet blir det hela mycket summariskt. Jag kommer följaktligen att inrikta mig på de reservationer som är fogade till betänkandena. I övriga avsnitt står utskottet enigt bakom vad utskottet skriver i resp. betänkande. Jag tar först upp utbildningsutskottets betänkande 16 om anslag till utbildning för tekniska yrken. Beträffande reservationerna 1 och 2 hänvisar utskottet till UHÄ:s uppdrag om den mera långsiktiga planeringen för de matematiskt-naturvetenskapliga utbildningarna. Uppdraget innefattar en särskild prövning av behovet av matematisk utbildning i relation till datavetenskaplig sådan. Innan redovisningen skett anser utskottet det olämpligt att ta ställning till de detaljförslag som läggs om lokalisering av olika linjer. Jag har erfarit att UHÄ:s förslag skall lämnas under hösten 1987 på ett sådant sätt att överväganden med anledning därav kan tas upp i budgetpropositionen 1988. I reservation 3 avstyrks att materialteknisk utbildning startas i Uppsala den 1 juli 1988. Motivet är att man på motsvarande linje vid KTH haft rekryteringsproblem. Avsikten med den materialtekniska linjen i Uppsala är bl.a. att den avslutande delen efter två inledande år i Uppsala skall förläggas till ett par mindre högskolor i Bergslagsområdet. Vidare skall samarbete ske med gymnasier i Bergslagen. Denna uppläggning gör att man sannolikt kan se på rekryteringen i ett ljusare perspektiv. Så ett par ord om teknisk-fysiklinjen i Umeå. Upprinnelsen till förslaget är att man på fysikerlinjen under lång tid, egentligen ända sedan starten 1977, inte kunnat fylla platserna. Problemet har inte varit antalet registrerade utan avhoppen efter första året. Detta har inneburit ett ineffektivt utnyttjande. I längden är det inte rimligt att då ha linjen kvar. Moderatreservanterna bakom reservation 3 — och enligt upplysning av Pär Granstedt nu också folkpartiet och centern — inser detta och yrkar att den skall vara kvar men utvecklas i en riktning som är anpassad till universitetets profil. Utskottet tillstyrker för sin del förslaget i propositionen att inrätta en teknisk-fysiklinje. Men utskottet gör det med två viktiga markeringar. För det första: Det är ett undantag. Och för det andra: Utbildningen bör i så stor utsträckning som möjligt avpassas efter de utbildningsoch forskningsmässiga förutsättningar som redan finns vid Umeå universitet. Beträffande reservationerna 5 och 6 kan bara sägas att det redan nu finns möjligheter för högskolestyrelserna att ordna sådan utbildning som föreslås i resp. motioner. Det behövs alltså inte något särskilt riksdagsuttalande. Reservationerna 7, 8 och 9 förordar 5, 8 resp. 40 milj.kr. mer än utskottet, som gör en annan prioritering av resurserna. Till betänkande 19 om anslag till utbildning för undervisningsyrke har fogats fem reservationer. Förskolläraroch fritidspedagogutbildningen är fortfarande inte i balans. Vi har fattat beslut om utbyggnad av barnomsorgen i vårt land, och därför behöver vi också framöver välutbildad personal till både daghem och fritidshem. Utskottet anser att den kvot av nybörjarplatser som finns, 3 006 resp. 928, skall utnyttjas innan vi går med på att föreslå en utökning. Våren 1986 fanns sammanlagt 300 ej utnyttjade platser inom förskollärarutbildningen och ett fyrtiotal obesatta platser på fritidspedagoglinjerna. Beträffande förnyad lokalisering till Borås säger reservanterna själva att de inte nu biträder yrkandet i motionen, tack vare socialstyrelsens uttalande om det verkliga behovet av förskollärare och om hur vi bättre skall få förskollärare att stanna i yrket. Man kan också undra om det inte räcker med 17 utbildningsorter och, om detta inte är till fyllest, med att Göteborg lokaliserat en del av sina 240 nybörjarplatser till Borås. Utbildningsarvodets återinförande på industrioch hantverkslärarlinjen vill fp och vpk beteckna som en diskriminering av kvinnor. Nej, det är det absolut inte. Det vore önskvärt att kunna ge tillbaka utbildningsarvodet till samtliga lärarutbildningslinjer. Vi har kunnat konstatera att det är vissa svårigheter att få de väl kvalificerade sökande som utbildningen är avsedd för. UHÄ har också utvärderat konsekvenserna av slopandet. Den 1 juli detta år återinförs arvodet för industrioch hantverksyrken. Vi socialdemokrater, som har ansvaret för ekonomin i landet, har inte kunnat prioritera några ytterligare arvoden det kommande budgetåret. Vi kan inte heller tillskjuta den miljonen kronor som utskottets folkpartister vill förstärka danshögskolan med. Om UHÄ nyss har inlett en översyn av dansutbildningen bör vi väl avvakta den. På vilka grunder bör man ge ett tillskott? Är det inte fråga om litet lösa grunder? Jag är därmed inne på betänkande 20 om kulturoch informationsyrken och måste motivera avslag på vpk-reservationen om särskilda resurser till högskolan i Borås på motsvarande sätt som beträffande förstärkningen till danshögskolan. Vi har inte dessa resurser nu. Journalistutbildningen håller på att utredas för tredje gången och nu av Bo Präntare. Är det bristen på journalister som gör att ni moderater föreslår en försöksverksamhet? Det är nog ganska gott om journalister. Men oenigheten om utbildningens uppläggning och omfång har varit stor, inte minst inom den egna kåren. Och då kan det vara vettigt att vänta till hösten och se hur nästa förslag om utbildning ser ut. Till betänkandet UbU:21 om anslag till lokala och individuella linjer och enstaka kurser har fogats sex reservationer. Kravet i reservation 1 att riksdagen skall ge till känna att vidareutbildning på mellannivå av ingenjörer, tekniker och ekonomer har stor betydelse och skall beaktas vid den fortsatta planeringen är i praktiken redan tillgodosett. Jag vill erinra om att kortare utbildningar har tillkommit för t.ex. verkstadsingenjörer i Kalmar, för driftsingenjörer i Sundsvall Sandviken. Dessutom är det så att en mera översiktlig strukturplan för de små och medelstora högskolornas utveckling aviseras till nästa budgetproposition. Utskottet anser det då onödigt att nu göra några mera principiella uttalanden. Med vad jag nämnt är också reservationerna 3, 4 och 6 egentligen kommenterade. Utskottet anser att den mera principiella och mera grundliga diskussionen om de små och medelstora högskolornas utveckling vad avser både inriktning och omfång bör komma i samband med behandlingen av nästa budgetproposition. Jag konstaterar för övrigt att moch c-reservationerna skisserar helt olika inriktningar för de små och de medelstora högskolorna. I anslutning till reservationerna 2, 3 och 4 vill jag markera den ökning på 25 milj.kr. av anslaget som s och vpk blev överens om vid uppgörelsen om anslagen till grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I reservation 5 yrkar företrädarna för centern och vpk samt Ylva Annerstedt på en utredning av praktiska och ekonomiska förutsättningar för en särskild högskola i södra delen av Stockholms län. Utskottet anser det viktigare att regering och riksdag överväger konkreta förslag till lokalisering av utbildning och forskning till södra delen av Stockholms län än att man offrar tid på utredning av en särskild högskoleenhet. Erfarenheten har visat att det mycket väl går att lokalisera utbildning och forskning till södra länsdelen. Jag tror det är den vägen man skall gå om det nu över huvud taget är möjligt att få gehör för ytterligare satsningar i Stockholmsområdet. När centern i andra sammanhang får tillfälle att yttra sig i lokaliseringsfrågor brukar det inte precis vara Stockholmsområdet som skall gynnas. Och samverkan mellan högskolor för linjeutbildning och enstaka kurser fungerar utmärkt på andra håll i landet. Till sist bara några ord om betänkandet UbU:23 och investeringsanslagen. Vallarna vid Vadstena slott finns långt ner på byggnadsstyrelsens projektplan. Nu vill Birger Hagård att regeringen skall ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att utarbeta byggnadsprogram och snarast föranstalta om projektering. Det betyder att vi skall flytta upp det här projektet och sätta det före ett flertal andra. Vi har inte något underlag för detta. I reservationen har det inte kunnat göras gällande att vallarna vid Vadstena slott är viktigare än omoch utbyggnad av KTH, Umeå universitet, Kalmar högskola eller t.ex. Uppsala universitet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandena UbU 1986/87:16, 19, 20, 21 och 23 och avslag på samtliga reservationer i dessa betänkanden.

Herr talman! Barbro Nilsson vill göra det lätt för sig. Hon glider väldigt gärna undan frågeställningarna. Jag skall ta dem konkret, den ena efter den andra. Vad gäller Vadstena slott säger kulturutskottet att det bör vara möjligt att starta arbetena före 1992. Vidare gav riksantikvarieämbetet sitt tillstånd endast under förutsättning att man inom en rimlig tid återuppför mellanvallen. Att inte göra det innebär en förfulning som inte kan accepteras, och dessutom kan inte landsarkivet i Vadstena ta emot mycket mer arkivalier — det är fullt. Så det finns alla skäl i världen att se på de prioriteringar som tidigare har gjorts och som också framgår, som jag sade, av de uttalanden som vi har här. Barbro Nilsson säger att vi inte har någon brist på journalister. Jo, det kanske vi har. Vi har kanske brist på goda journalister med en gedigen ämnesbakgrund, och det är sådana som det är meningen att vi skulle kunna få genom att ordna kompletteringsutbildning. Vad beträffar de tekniska utbildningarna säger Barbro Nilsson för sitt vidkommande att man bör avvakta naturvetarutredningens förslag innan man tar ställning till frågan om datavetenskapliga linjer. Den utredningen har kommit nu, men det spelar ingen roll. Naturvetarutredningens förslag påverkar inte alls om vi inrättar datavetenskapliga linjer i Göteborg och Stockholm. Däremot påverkar det, som jag sade förut, alldeles definitivt utbildningen i fysik i Umeå. Om man inrättar en teknisk-fysiklinje i Umeå, så blir det, i varje fall om man följer naturvetarutredningens förslag, hart när omöjligt att ordna en matematik-fysikutbildning i Umeå. Den är då uppbunden på den civilingenjörslinje som inte någon remissinstans vill ha. Jag tycker att det är ovarsamt att inte ta någon som helst hänsyn till vad remissinstanserna säger. Fysiken i Umeå blir på det här sättet nedklassad — onödigtvis nedklassad, vill jag säga. Rekryteringen är dålig, säger Barbro Nilsson. Ja, det åberopas i olika sammanhang, men vid den ämneskonferens i fysik som ägde rum i Göteborg nu i mars konstaterades att linjen fungerade bra. Ser man efter, finner man att rekryteringen inte är sämre i Umeå än på andra håll. Samma skäl gör att det inte finns anledning att nu inrätta den materialtekniska linjen i Uppsala. Civilingenjörsutbildningen bör finnas där det finns fasta forskningsresurser. För övrigt kan konstateras att också materialtekniklinjen och dess lokalisering till Uppsala har avstyrkts av de flesta remissinstanserna.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer med anledning av Barbro Nilssons inlägg, men först kanske vi måste klara ut vad som gäller i fråga om reservationerna och det tryckfel som finns i betänkandet. Centern och folkpartiet stöder inte reservation 4 angående en tekniskfysiklinje vid universitetet i Umeå, utan det är enbart moderaterna som står bakom den reservationen. Däremot stöder vi, vilket inte framgår av det tryckta betänkandet, reservation 2 som handlar om kvalitetsförstärkningar av vissa matematisk-naturvetenskapliga utbildningar vid universitetet i Umeå. Detta klargörs nu i ett rättelseblad som finns utdelat i alla bänkar, så jag hoppas att det inte skall behöva kvarstå några oklarheter. När vi diskuterar betänkande 16 om den tekniska utbildningen säger Barbro Nilsson apropå vårt förslag om resursförstärkningar till teknisk sektor med 40 milj.kr. att socialdemokraterna gjort en annorlunda prioritering av resurserna. Det tycker jag är väldigt intressant. Vilken annorlunda prioritering har socialdemokraterna gjort? Vad använder socialdemokraterna dessa 40 miljoner till för annat ändamål, som inte vi skulle vilja stödja? Jag har för mig att skillnaden mellan socialdemokraterna och oss är att socialdemokraterna inte är lika intresserade av att satsa på utbildningsområdet och inte vill skaffa fram de resurser som behövs. Det gick som en röd tråd i Barbro Nilssons yttrande i övrigt att det inte fanns resurser. Politik är att vilja, och i detta fall handlar det om i vilken mån man tycker detta är ett så viktigt område att man vill satsa på det eller inte. Från centerns sida är det klart att vi gärna sparar på andra ställen för att kunna få loss resurser för utbildningsområdet. När det gäller förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna hänvisade Barbro Nilsson till obesatta platser som ett motiv för att inte anpassa utbildningen efter behoven. Jag tycker det är ett ganska dåligt motiv. Vi har ett behov och då gäller det att se till att skaffa utbildningsmöjligheter som står i samklang med detta behov och att man aktivt försöker rekrytera. Ett sätt att öka rekryteringen kan vara att anordna utbildning på fler platser, t.ex. återuppta utbildning i Uppsala och Borås. Det är ju helt klart att på ju fler platser en utbildning finns, desto lättare är det att finna elever. När det gäller de små högskolorna sade Barbro Nilsson att vi och moderaterna hade olika inriktning. Det är naturligtvis sant, men jag vill betona att den skillnaden inte är lika stor som den var för ett par år sedan, när moderaterna närmast ville lägga ned de små högskolorna och i stället satsa på distansutbildning. Moderaterna har närmat sig centern högst betydligt, och det tycker jag är värt all uppskattning. Låt mig till sist angående högskolan på Södertörn säga, att det handlar om en omfördelning av utbildningsresurser inom regionen och inte ett nytillskott.
Herr talman! Mina kommentarer nu gäller betänkande 19, reservation 3. Barbro Nilsson säger naturligtvis att det inte är diskriminering av kvinnor att bara typiskt manliga lärarutbildningar får utbildningsarvode. Hon hävdar att anledningen är ansvar för ekonomin. Men folkpartiets förslag är också finansierat. Vi vill inte haspla ur oss förslag för att det skall se bra ut. Man hade kunnat klara ekonomin även med vårt förslag i detta stycke. Det är konstigt att utskottets majoritet visar sitt ekonomiska ansvar genom att undanta kvinnor från utbildningsarvode. Ni måste förstå att det kan uppfattas som diskriminering av kvinnor att ni väljer att undanta just handelsoch kontorslärarlinjen samt vårdlärarlinjen från bestämmelsen om utbildningsarvode.
Herr talman! Självfallet anser inte vi att det är könsdiskriminerande att vi har återinfört utbildningsarvodet på industrioch hantverkslärarlinjen. Det var faktiskt tack vare vpk som vi förra året kunde få ett sådant beslut. Men självfallet anser vi också att arvodet bör återinföras även på t.ex. vårdlärarlinjen. Det faktum att det är mest kvinnor som genomgår den utbildningen kan inte vara något avgörande argument för att det inte skulle behövas utbildningsarvoden också där. Till Barbro Nilsson vill jag säga att vi har lagt ett litet blygsamt förslag, som vi tycker att vi har modererat väl, om ett anslag på ytterligare 100 000 kr. till högskolan i Borås för att förstärka bibliotekarielinjen. Barbro Nilsson har inga synpunkter på förslaget i sig. Hon bara säger att statsfinanserna inte tillåter detta. Jag gör den reflexionen att det måste kännas ganska fantastiskt att ha ett sådant grepp om en budget på hundratals miljarder kronor att man kan avgöra att just dessa hundratusen kommer att knäcka denna budget.

Herr talman! Jag vill något kommentera Barbro Nilssons synpunkter på en utredning om en högskola på Södertörn. Barbro Nilsson säger att socialdemokraterna prioriterar en utlokalisering av kurser framför en utredning om en högskola på Södertörn. Det finns ju en alldeles uppenbar regional obalans mellan norr och söder som är allom omvittnad. I detta sammanhang kan man även påpeka att Stockholms universitet är ett av världens största universitet med ungefär 30 000 studenter. Stanford och Harvard t.ex. har mellan 11 000 och 14 000 studenter. Om man ser till det antal Nobelpristagare som universiteten producerar är en mindre enhet alldeles uppenbart inte ett men för kvaliteten. Tvärtom är detta ett tecken på att mindre enheter befrämjar kreativiteten. Två högskolor i Stockholmsregionen kan mycket väl komplettera varandra när det gäller inriktningen. En utredning skulle ge en rad intressanta upplysningar om t.ex. kostnader. Den skulle även upplysa om förutsättningarna för vilka ämnen och ämnesdiscipliner som kan vara lämpliga att lokalisera till en högskola på Södertörn. Jag tror alltså att en utredning om en högskola på Södertörn skulle ge ett utomordentligt gott underlag för ett senare ställningstagande. För min personliga del yrkar jag därför bifall till reservation 5 i utskottets betänkande 21.
Herr talman! Jag skall börja där Ylva Annerstedt slutade och ta upp frågan om en högskola på Södertörn. För dem som kommer från andra delar av landet än Stockholm har avstånden en helt annan betydelse. Jag tycker därför att det rimligtvis inte borde föreligga några hinder för att samverka inom den högre utbildningen och på det sättet lokalisera ut linjer och kurser till den södra länsdelen. Det kan inte vara geografin som utgör ett hinder. Men är man särskilt angelägen att öka anläggningskostnaderna och att öka den administrativa hanteringen, då går man på samma linje som centern, vpk och Ylva Annerstedt har gjort i detta fall. Ylva Annerstedt har inte fått med sin partikamrat på detta, och då kan man undra hur landet skall kunna enas när inte ens folkpartiet inom Stockholmsområdet kan enas. Det är nästan en hopplös uppgift att ensam bemöta fem repliker på tre minuter. Vi vet dessutom att dessa betänkanden innehåller 28 reservationer. Jag försökte i mitt inlägg att kommentera en del av dessa reservationer. Sedan kan ju Birger Hagård tycka att jag glider undan. Men jag tycker att Birger Hagårds anförande var mycket svepande. I sitt anförande uttalar han sig om i stort sett hela högskoleutbildningen i alla olika avseenden. Till slut kom han fram till att Vadstena borde prioriteras i byggnadsstyrelsens sammanhang. Jag vill då fråga Birger Hagård: Vilka objekt skall i så fall stå tillbaka? Är det inte så att det finns en prioriteringslista som är uppgjord av byggnadsstyrelsen och som man har tagit alla möjliga hänsyn till ur olika värderingssynpunkter? I den listan har det inte funnits utrymme just för Vadstena vallar, även om landsarkivets behov är mycket stort. Jag skulle vilja veta vilka objekt som skall stå tillbaka. Är det lärarhögskolan i Stockholm, Umeå universitet eller Karolinska institutet? Journalistutbildningen har ju nu faktiskt tagits uppitredje omgången, men vi måste avvakta Bo Präntares utredning som kommer till hösten. Eftersom man inom den egna kåren inte har kunnat nå enighet, måste vi avvakta resultat av utredningen som vi vet kommer till hösten.
Herr talman! Först en kommentar till frågan om högskolan i södra Stockholmsområdet. Högskoleverksamheten är, Barbro Nilsson, faktiskt ingenstans i landet så koncentrerad som i Stockholmsregionen. Visserligen har vi ganska många högskolor, men de är alla specialiserade. Det innebär att trots att vi har ett befolkningsunderlag här på 1,5 miljoner människor, i storleksordning motsvarande sex vanliga län, har vi på varje högskoleområde bara en enda högskola i denna region. Att då begära att ha en decentralisering här som är jämförbar med den i andra regioner med betydligt mindre befolkningsunderlag kan inte anses vara orimligt, tycker jag. Det är inte heller så att stora enheter och centralisering är administrativt billigare och enklare. Precis som Ylva Annerstedt sade är Stockholms universitet i dag egentligen en alldeles för stor enhet. En uppdelning så att man också hade en högskola av universitetskaraktär söder om staden skulle förmodligen innebära möjligheter till en större administrativ smidighet och fördelar ur effektivitetsoch ekonomisynpunkt. Det är faktiskt så att avstånden är ett problem också i en region som Stockholmsregionen. Om Barbro Nilsson besvärar sig med att läsa de motioner som jag skrivit i detta ämne under senare år, finner hon där utförligt redovisat hur avståndet påverkar benägenheten till högre utbildning också i ett storstadsområde som Stockholm. Man ser tydligt att benägenheten att söka sig till en högre utbildning t.ex. i Södertälje bara är hälften av vad den är i orter som ligger i anslutning till Frescati och universitetet. Beträffande journalistutbildningen säger Barbro Nilsson att vi måste avvakta Bo Präntares utredning. Varför? Den utredningen tillsattes av regeringen därför att man inte ville göra någonting. Det fanns redan ett färdigt förslag tidigare om hur en sådan journalistutbildning skulle kunna genomföras. Det var bara att sätta förslaget i sjön. Men det ville inte regeringen utan tillsatte en ny utredning. Så här kan man hålla på om man inte vill genomföra förslaget. Man kan inte begära att vi skall acceptera den typen av förhalningstaktik från regeringens sida. Till sist: Jag frågade Barbro Nilsson vilka andra prioriteringar socialdemokraterna gjorde när de sade nej till de kvalitetsförstärkningar som vi ville göra på den tekniska utbildningen. Såvitt jag förstår — och Barbro Nilssons tystnad får anses bekräfta detta — vill socialdemokraterna i riksdagen inte satsa så mycket på högskoleutbildningen. Man prioriterar ned högskoleutbildningen till förmån för andra saker.
Herr talman! Barbro Nilsson i Örnsköldsvik menar att återuppförande av vallarna vid Vadstena slott uppenbarligen inte är någon större fråga. Det må så vara. Om man kommer från Norrland får man anse det. Kanske tycker också de som bor här i Stockholm så. Men jag kan i varje fall försäkra att det inte är en uppfattning som delas av så många andra runt om i landet. Det var litet skrämmande att höra vad Barbro Nilsson här sade. Hon förefaller vara rent negativ till att denna fråga löses. Därmed ställer hon sig utanför både vad kulturutskottet och vad utbildningsutskottet i själva verket säger. Om tiden hade medgivit det, hade jag kunnat läsat upp kulturutskot tets yttrande. Man hoppas verkligen att frågan om återuppförande av vallarna snart skall kunna lösas, både för tillgodoseende av landsarkivets lokalbehov och för kulturmiljön kring slottet. På samma vis säger utbildningsutskottet att man hoppas att detta sker snart, men att man nu saknar underlag för att göra en bedömning. Det underlaget är självfallet någonting som det åligger byggnadsstyrelsen att ta fram i det här fallet. Varken Barbro Nilsson eller jag torde vara sakkunniga att yttra oss över olika objekts förtursrätt i olika sammanhang. Sedan kan jag konstatera att Barbro Nilsson inte heller nu svarar på min fråga varför naturvetarutredningen skall spela så stor roll när det gäller datavetenskapliga linjer i Göteborg och Stockholm, när det i själva verket visar sig att den inte får några konsekvenser alls i det här sammanhanget. Däremot tas ingen som helst hänsyn till den när man plötsligt hux flux går mot alla sakkunniga och kastar ut en utbildning i fysik i Umeå, som ersätts med något annat som ingen tror på här i landet. Samma sak gäller den materialtekniska linjen. Också där är remissinstanserna negativa, och inte heller här har vi fått något svar från Barbro Nilsson. Barbro Nilsson sade också att småhögskolorna var något som inte borde diskuteras i det här sammanhanget. När skall vi då diskutera dem? Vi har yrkat att 20 milj.kr. skall ställas till förfogande för en utveckling av de mindre högskolorna, så att de själva skall kunna lägga upp sin utbildning och komma med förslag till hur frågan skall kunna lösas för framtiden. När skall vi diskutera detta om inte i anslutning till ett konkret yrkande och en konkret reservation?
Herr talman! Barbro Nilsson säger tvärsäkert att det blir dyrare med en högskola på Södertörn. Men det finns ingenting i form av vare sig undersökningar eller erfarenheter som säger att en liten enhet blir administrativt dyrare än en stor — tvärtom. Vi kan nu också se i samhället hur man på olika områden bryter ned de stora enheterna just för att få en liten, effektiv och därmed också billigare administration. Det är just sådana frågor som en utredning skulle ge svar på, och det är därför som vi har krävt en sådan.
Herr talman! I en sådan här situation skulle man faktiskt själv behöva en strukturplan över vad man skall svara på. Jag har emellertid inte någon sådan utan försöker ta de frågor som har återkommit mest. Beträffande de mindre högskolorna avvaktar vi faktiskt en bearbetning av de lokala strukturplanerna, för att vi skall hitta det bästa utnyttjandet av resp. högskolas resurser och behov för att tillgodose utbildningarna. I avvaktan på det förslaget, som kommer i samband med budgeten 1988, kan det vara bra om de borgerliga partierna får ligga kvar med sina ekonomiska förstärkningar —de kan vara bra att ta till när vi behöver utnyttja medel för att bättre strukturera våra mindre och medelstora högskolor. Man får inte vara lokalpolitiker för mycket. Birger Hagård ger faktiskt sken av att vara lokalpolitiker när just Vadstenaprojektet dokumenterats som så viktigt. Men kulturutskottet har i sitt yttrande markerat att det finns viktigare projekt. Man kan också skönja att moderaterna har varit lokalpatriotiska när det har gällt förstärkningen beträffande LIE-anslaget, för där kommer universitetet i Linköping och några högskolor i Mellansverige i första hand, medan de övriga lämnas därhän. Då tycker jag det är dåligt med solidariteten. Men kanske har moderaterna inte kommit fram till den här sortens solidaritet än. Barnomsorgsutbildningen skall vi förhoppningsvis få nya utbildningsplaner för så småningom. Själva barnomsorgsutbildningen bör beaktas på det sättet att den ger dem som har kommit ut i utbildning större förutsättningar och vilja att uppehålla sina arbeten. Därför tror jag att förskollärarutbildningen inte behöver ökas i fråga om antalet platser. Man bör i stället underlätta för dem som har arbeten att verkligen stanna kvar på sina jobb. Vi vet att det handlar om en fertil yrkesgrupp, men man kan också ur arbetssynpunkt, tidsmässig synpunkt och lönesynpunkt kanske medverka till att de stannar kvar i sin yrken. Jag vidhåller fortfarande att det inte på något sätt är ur negativ jämställdhetssynpunkt som vi inte har lagt tillbaka utbildningsarvodena.

Herr talman! Efter ”utbildningsproffsens” debattomgång är det kanske förmätet av mig att ta till orda i denna del av debatten. Jag vill ändå förmedla några synpunkter utifrån fältet, och det gäller då naturligtvis Dalarna och Bergslagen. Dalarna och Bergslagen i sin helhet har stora bekymmer beträffande industriell utveckling och sysselsättning. Med de nu aktuella omstruktureringarna och sysselsättningsneddragningarna inom SSAB synes svårigheterna inte bli mindre. I ett sådant läge är det självklart att alla åtgärder måste vidtas för att möta denna negativa utveckling och ge stimulans och förutsättningar för en positiv utveckling. Som alltid innebär satsning på utbildning och goda fackkunskaper en väsentlig drivkraft för framtiden. När nu äntligen planerna har tagit fastare former på att starta en civilingenjörsutbildning med materialteknisk inriktning vid universitetet i Uppsala och sedan fullfölja denna vid högskolorna i Falun—Borlänge och, med delvis annan inriktning, i Gävle— Sandviken, är det beklagligt att inte denna utbildning, som det var tänkt från början, kan starta den 1 juli innevarande år. Enligt de redovisningar som vi har fått var förutsättningen just den att verksamheten skulle sätta i gång den 1 juli i år; högskolorna var inställda på det. Det är således beklagligt att regeringen inte fullföljer dessa planer utan senarelägger starten ett år. Jag blev också något förvånad då jag läste reservation nr 3. Nu har ju Pär Granstedt redovisat — det har också delats ut en särskild skrivelse om det i våra bänkar — att det är ett misstag att centern och folkpartiet finns med bakom den reservationen. Självfallet är det meddelandet glädjande. Kvar vid denna negativa inställning står således endast moderaterna. Det kan vara skäl i att på hemmaplan ge den upplysningen att så är fallet. Att det föreligger ett stort behov av denna utbildning visar den efterfrågan på sådan utbildad arbetskraft som råder hos de stora industrierna inte minst i vårt län. De företag som närmast berörs har redovisat att de kommer att kunna anställa kanske 15 personer per år, utbildade på det sättet. Det skulle naturligtvis vara mycket positivt för företagen om de kunde erhålla denna arbetskraft just i ett skede då utveckling är nödvändig för att klara sysselsättningen i framtiden. Att i dag yrka bifall till motionerna på detta område är väl inte praktiskt meningsfullt, eftersom förberedelserna för intagning och liknande inte tidsmässigt är inställda för start vid den tidpunkten. Med det sagda, herr talman, har jag ändå velat understryka det angelägna i att i frågavarande utbildning verkligen kommer till stånd och att detta är något mycket viktigt i det stora panoramat över Dalarnas och Bergslagens framtid.

Herr talman! Utbildningsutskottet hävdar i sitt betänkande nr 19 att det under senare år funnits svårigheter att få alla nybörjarplatser besatta på förskolläraroch fritidspedagoglinjerna och tar detta som skäl för att ej öka antalet intagningsplatser. Det finns enligt min mening ingen anledning att ha en annan uppfattning generellt sett än utskottet i detta avseende. Men påståendet om de angivna svårigheterna måste beaktas med en viss modifikation. Det förhållandet att det inte går att besätta alla nybörjarplatser i Stockholmsregionen är ju inte detsamma som att det råder motsvarande svårigheter i alla andra delar av landet. Stockholm är förvisso inte Sverige, även om en del tycks föreställa sig det av gjorda uttalanden att döma. Vid universitetet i Göteborg och högskolan i Karlstad fanns t.ex. höstterminen 1986 inte några obesatta platser på förskollärarlinjen. Högskolan i Borås drabbades inte av några intagningssvårigheter på någon av de båda linjerna, när dessa fick bedrivas där. Klokskapen bakom riksdagsbeslutet om nedläggning av linjerna i Borås är alltjämt höljt i ett totalt dunkel, ogenomträngligt för alla, inte minst dess tillskyndare. Det går inte att med rättvisa hävda att det föreligger rekryteringssvårigheter vid alla högskoleenheter. Därtill kommer att det råder en faktisk brist på behöriga såväl förskollärare som fritidspedagoger i stora delar av västra högskoleregionen och då inte minst i Boråsområdet. Samtliga kommuner i Sjuhäradsbygden efterfrågar behörig arbetskraft inom barnomsorgen. Detta är exakt vad vi, som motsatte oss förslaget om nedläggningen i Borås, hävdade skulle komma att inträffa den gången det begav sig. Men tyvärr talade vi för döva öron. I anslagsframställningen inför innevarande budgetår föreslog högskolan i Borås i samråd med berörd linjenämnd vid Göteborgs universitet, att en ökning av planeringsramarna för förskolläraroch fritidspedagoglinjerna skulle ske vid detta universitet samt att vissa av dessa platser skulle utlokaliseras till Borås. UHÄ anslöt sig till förslaget beträffande förskollärarlinjen och förde i sin framställning fram förslag om en utökning av planeringsramen för denna linje med 60 platser med viss utlokalisering till Borås. Tyvärr togs ingen hänsyn till vare sig UHÄ:s yrkanden eller förslagen från Borås— Göteborg i årets budgetproposition. Regeringen visade ingen förståelse för det verkliga förhållandet utan hängde enbart upp sig på svårigheterna att fylla utbildningsplatserna totalt sett. Man hyste då en viss förhoppning att ledamöterna i utbildningsutskottet skulle medverka till att ett faktiskt föreliggande behov skulle tillgodoses. Men alls icke så. Utskottet vill inte medverka till att en omfördelning av intagningsplatser äger rum från högskoleenheter där de inte blir belagda till den enhet där de med säkerhet blir ianspråktagna och där ett påtagligt behov föreligger. Filosofin bakom utskottets ställningstagande är något svårförståelig, och det vore därför värdefullt om det kloka i utskottets ställningstagande något utvecklades av utskottets talesman. För undvikande av varje missförstånd vill jag fastslå, att jag inte begär att antalet intagningsplatser totalt skall öka. Till fullo stöder jag utskottet i detta avseende. Vad det alltså gäller är en omfördelning av platser, så att de placeras där de kommer till nytta och alltså blir utnyttjade. Herr talman! Inte ens i min vildaste fantasi föreställer jag mig att jag i dag skulle få riksdagens stöd för mitt motionsyrkande, när nu utbildningsutskottet tagit ställning som det gjort. Därför yrkar jag ej bifall till motionen men hyser den förhoppningen, att det framdeles skall gå att få större förståelse för den inställning i sakfrågan som jag här framfört. Slutligen vill jag uttala att jag känner stor sympati för vad som anförs i reservation nr 2 till utskottsbetänkande nr 19.

Herr talman! Jag vill först, när det gäller civilingenjörsutbildningen, som tas upp i betänkandet 16, instämma i angelägenheten av att den materialtekniska linje kommer till stånd som skulle starta i Uppsala och vars avslutande delar skulle förläggas till Falun-Borlänge och Gävle-Sandviken. Planeringen hade kunnat klaras med start redan i år. Jag tror faktiskt att man hade kunnat minska rekryteringssvårigheterna vid KTH genom den här linjen. Jag hoppas att det nu kommer att visa sig att anknytningen till industrier och möjligheterna till examensarbete som påpekas i den moderata reservationen också med en sådan här linje förlagd ute i denna industrialiserade region kan innebära förstärkningar både på KTH och vid ingenjörsutbildningen i Uppsala. Den fråga som jag sedan vill beröra sammanhänger med utbildningsutskottets betänkande 20, där vi har haft en motion om bibliotekarieutbildningen. Här är det två frågor jag vill ta upp. Den första gäller innehållet i bibliotekarieutbildningen. Utskottet hänvisar egentligen bara till att utbildningen skall ge förutsättningar för alla typer av arbete inom bibliotek och angränsande kulturoch informationsområden. Motionen betonade, med hänvisning till folkbiblioteksutredningen, att den stora delen av bibliotekarierna kommer att arbeta inom folkbiblioteken och att utbildningen därför måste tillförsäkras ett tillräckligt utrymme. Jag tycker svaret är tunt och magert i det här avseendet. UHÄ har i sina petita egentligen inte heller tagit ställning till denna fråga, men ur kultursynpunkt och ur den synpunkten att biblioteken är den kulturinstitution som har den största spridningen över landet, är det oerhört viktigt inför det informationssamhälle vi möter att vi kan slå vakt om folkbiblioteken och deras grundläggande folkbildande uppgift. Den andra frågan som jag vill ta upp — jag vänder mig då till utbildningsministern, som finns här i kammaren — gäller förslaget i propositionen om att man eventuellt skulle ta bort de centrala utbildningsplanerna. När det gäller t.ex. bibliotekarieutbildningen anser jag det vara oroande att man inte riktigt förmår att peka ut målen eller att klart ta ställning till folkbiblioteksutredningens mål och riktlinjer som någonting övergripande och därmed också styrande för bibliotekarieutbildningen. Bibliotekshögskolan är inte en regional högskola, utan avsikten med den är kanske i ännu högre grad än som gäller andra högskolor ute i andra delar av landet att verkligen serva hela landet. Den har en väldigt väsentlig utbildningsoch kulturpolitisk uppgift. Därför vill jag gärna höra, utbildningsministern, om det inte finns skäl att överväga att särskilt beakta det förhållandet, när man tar ställning till om det även i fortsättningen skall finnas centralt fastställda utbildningsplaner eller inte.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att se bibliotekarieutbildningen som en riksrekryterande utbildning och biblioteksområdet som ett mycket vitt område i detta sammanhang. Redan i folkbildningsutredningen fanns det ju förslag om att man skulle ha en uppdelning på olika linjer för att på det viset kunna strukturera detta i riktning mot olika avnämarområden. Jag vädjar således till utbildningsministern om att man verkligen beaktar detta i fortsättningen, för annars finns risken att folkbibliotekens av tradition viktiga uppgift kommer att riskera att urholkas och försnävas.

Herr talman! På grund av att interpellanten Marianne Andersson var förhindrad att ta emot svaret på föreslagen dag inom den föreskrivna tiden kommer svaret att avges måndagen den 18 maj.
Avser finansministern, med tanke på de förväntade kraftigt höjda taxeringsvärdena, föreslå en sänkt uttagsprocent för fastighetsskatten?

Herr talman! Det nya systemet för allmän fastighetstaxering innebär att olika typer av fastigheter taxeras vid olika tidpunkter med början 1988, då hyreshusen kommer att omtaxeras. Enligt uppskattningar baserade på prisstatistik beräknas taxeringsvärdena för hyreshus komma att höjas med ca 80 90. Om inte några åtgärder vidtogs skulle småhusen inte alls beröras före 1990, då de skall omtaxeras. För att bl.a. få en mer rimlig fördelning av fastighetsskatteuttaget mellan olika boendeformer har regeringen i den nyligen framlagda kompletteringspropositionen föreslagit att de nya högre taxeringsvärdena inte skall få fullt genomslag i fråga om fastighetsskatten på hyreshus samtidigt som en viss höjning av fastighetsskatteuttaget för småhusen föreslås. Självfallet innebär detta att de höjda taxeringsvärden som blir en följd av den allmänna fastighetstaxeringen av småhus 1990 inte fullt ut får slå igenom vid fastighetsbeskattningen. Eventuella förändringar i fastighetsskatten 1990 för hyreshus och bostadsrättshus får ske mot bakgrund av den ekonomiska situationen vid den tidpunkten och av de ändringar som i övrigt kan komma att ske i skattesystemet. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning i frågan om eventuell höjning av fastighetsskatten 1990 för hyreshus och bostadsrättshus.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Den ställdes innan kompletteringspropositionen, som i sig utgör svar, blev känd. Jag har dock några skäl till att jag inte har återkallat frågan. Det första skälet är min grundmurade uppfattning att finansministern alltid med den allra största förtjusning kommer till riksdagens frågestunder och med liv och lust växlar ord med oss riksdagsledamöter. Det andra skälet till att jag inte drog tillbaka frågan är att jag har ett par följdfrågor. En är om finansministern, förutsatt att han då är kvar i sitt ämbete, har för avsikt att vid år med fastighetstaxering även föreslå höjd skatt för de fastighetskategorier som det året inte är föremål för omtaxering. Reaktionen på den frågan kom i svaret till Bo Lundgren — även om svaret är ganska svävande. En annan följdfråga är om småhusägarna som drabbas av höjd fastighetsskatt 1988 och ytterligare höjd fastighetsskatt och schablonintäkt 1990 — även om finansministern nu säger att de höjda taxeringsvärdena 1990 inte får slå igenom fullt ut vid fastighetsbeskattningen — också kan vänta sig ökade kostnader genom en ytterligare begränsning av rätten till underskottsavdrag.

Herr talman! Jag hyser stor respekt — och även en smula uppskattning — för den debattlusta som Knut Wachtmeister och Bo Lundgren uppger sig ha. Nu ligger ju förslaget om fastighetsskatten på riksdagens bord. Förslaget behandlas i skatteutskottet, där båda herrarna är ledamöter. Jag föreslår att den första livliga debattrundan äger rum i skatteutskottet. Sedan kan vi fortsätta här i kammaren när skatteutskottets betänkande skall behandlas. Jag lovar att jag skall närvara, fylld av både liv och debattlusta.

Herr talman! Det jag inledningsvis sade, om förhoppningen att finansministern med glädje kommer hit och växlar ord med oss, var ju för att verkligen försöka få till stånd en diskussion, så att finansministern inte som så ofta tidigare inte bryr sig om att svara på föjdfrågor. Nu ställde jag ju min fråga, innan kompletteringspropositionen blev känd. Därför hade jag all anledning att vilja diskutera saken, innan ett eventuellt förslag kommer till skatteutskottet. När förslaget väl kommer till skatteut skottet skall vi förvisso diskutera det där. Jag fick emellertid inte svar på min följdfråga om huruvida finansministern avser att vidta ytterligare begränsningar i rätten till underskottsavdrag för redan hårt pressade småhusägare.

Herr talman! Läget är ju det att riksdagen har beslutat om en allmän fastighetstaxering. Den skall enligt riksdagens beslut genomföras. Jag är mycket noga med detta, så att jag inte hamnar i konstitutionsutskottets garn. Nu genomförs detta och för att mildra effekterna när det gäller hyreshusen minskar vi fastighetsskattebelastningen i samband med höjningen av taxeringsvärdena. Vi har ingen avsikt att i onödan fördyra boendet i Sverige, men höjningarna av taxeringsvärdena har vi ju bestämt oss för att genomföra. Därför blir svaret på Knut Wachtmeisters fråga: Vi skall utreda hela den svenska inkomstbeskattningen, vilket nog Knut Wachtmeister känner till. Det är klart att ränteoch underskottsavdragen kommer upp till diskussion i den utredningen. Men den allmänna förutsättning som jag arbetar med är att ingen villaägare skall åsamkas sådana kostnadsökningar att hans boende omöjliggörs eller allvarligt försvåras.
Herr talman! I sin skiss till en framtida skatteomläggning har finansministern ställt frågan om man inte ytterligare bör skärpa de regler som begränsar underskottsavdragen. Nu säger finansministern att detta kommer upp till diskussion. Jag vill då veta om avsikten är att skärpa bestämmelserna och i så fall hur mycket finansministern anser att villaägarna tål utöver de höjningar som de har drabbats av under en följd av år.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som medför en förändring av reseavdragen för bilresa. I november förra året och så sent som den 2 april i år svarade jag på frågor som var i det närmaste identiska med denna fråga. Vid de båda tillfällena var svaret att regeringen inte har några planer på att avskaffa reseavdraget. Innehållet i svaret var då i huvudsak följande. Riksskatteverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1987/88 pekat på att det schablonavdrag om 3 000 kr. under inkomst av tjänst som införts i samband med 1987 års taxering, då den förenklade självdeklarationen första gången skall användas, snabbt kommer att ätas upp av ökande kostnader för arbetsresor. Riksskatteverket framhåller därvid att om det är svårt att genomföra en generell höjning av schablonavdraget, får i stället en radikal förenkling av avdraget för resor till och från arbetet övervägas. En förutsättning för att den förenklade självdeklarationen skall fungera på avsett sätt är att schablonavdraget täcker de vanligaste kostnaderna under inkomst av tjänst. Arbetet med att reformera skattesystemet kommer att föras vidare i syfte att skapa enklare och rättvisare skatter som stimulerar arbete, sparande och investeringar. Som jag ser det måste man även vid en sådan bredare översyn av skattesystemet ta regionalpolitiska hänsyn av det slag som Ingrid Hemmingsson nämner i sin fråga. Det är dock inte nu möjligt att precisera vilka ändringar som kan bli resultatet av nämnda arbete. Jag har inte nu någon annan uppfattning i frågan än den jag redovisade i april.

Prot. 1986/87:118 Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag 7 maj 1987 noterar att finansministern hänvisar till att han har svarat på motsvarande. — —— Om patientens rätt till frågor två gånger tidigare. Jag tror att finansministern kommer att få svara på 28 3 sådana frågor flera gånger till, eftersom avdragen för bilresor till och från självbestämmande och arbetet har så stor betydelse för Norrlandslänen. Detta gäller speciellt för vid vårdi emmet Jämtlands län, där befolkningen är utspridd över länet i dess helhet och avstånden är långa. Det är därför oroande när det kommer signaler från olika håll om att man återigen vill öka schablonavdraget för att förenkla taxeringsarbetet. Det skulle faktiskt innebära att människorna i glesbygd återigen skulle få höjningar av sina resekostnader, utöver de fördyringar som åstadkommits genom ökade bensinkostnader, höjt schablonavdrag osv. Jag noterade också att ministern säger att man inte har några planer på att avskaffa reseavdraget. Men jag kan inte finna någonstans i svaret att finansministern säger att han inte ämnar genomföra försämringar i möjligheterna till reseavdrag och därmed följande kostnadsökningar. Egentligen borde vi här i riksdagen diskutera hur reseavdragen bättre skall anpassas till de verkliga kostnaderna. Men det är faktiskt en annan fråga. En sak till som i det här sammanhanget är viktig, inte minst för glesbygdsborna, är att veta vilka regler som gäller på lång sikt. Även hushållen, finansministern, måste kunna planera sin ekonomi. Bor man i glesbygd och har åtaganden bör man således få veta vad man har att rätta sig efter. Jag tycker inte att jag har fått tillräcklig information genom detta svar. Jag skulle nog närmare vilja veta vilka försämringar som kan tänkas bli följden av reformeringen av skattesystemet, som finansministern talar om, eller kan finansministern lova att det inte skall bli några försämringar när det gäller reseavdragen för bil?

Fru talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först understryka vikten av den enskildes rätt till reellt medinflytande, självbestämmande och integritet såväl vid service och vård på institution som i eget hem. Denna rätt är lagstadgad i såväl hälsooch sjukvårdslagen som socialtjänstlagen. Frågan kommer också att ägnas särskild uppmärksamhet i äldreberedningens kommande slutbetänkande. 53 självbestämmande och integritet vid vård i hemmet Kommun och landsting har förutom ansvaret för den enskilde patienten — servicetagaren enligt hälsooch sjukvårdslagen och socialtjänstlagen — också ett ansvar för sina arbetstagare enligt arbetsmiljölagen. Jag är medveten om att problem kan uppstå vid vård av svårt sjuka och handikappade människor i hemmet. Problemet har accentuerats i och med att människor, som har omfattande vårdbehov och som vill vårdas hemma, i allt större utsträckning ges möjlighet till det i enlighet med sin rätt till självbestämmande. Den som får hjälp måste självfallet kunna bestämma över hur det egna hemmet ser ut och utrustas. Samtidigt förutsätter en bra hemvård och hemtjänst att vårdpersonalen får en arbetsmiljö som bl.a. minskar riskerna för arbetsskador. Dessa krav på hemtjänstens och hemsjukvårdens utformning måste vägas samman vid tillämpningen av gällande lagstiftning. Utvecklingsarbete och informationsverksamhet i syfte att utveckla tilllämpningen pågår i såväl arbetarskyddsstyrelsens och socialstyrelsens som Kommunförbundets regi. Ett stort antal kommuner arbetar också med frågorna. En nyckelfråga är informationen till och samrådet med den enskilde när utredning om behov av insatser görs. Syftet med samrådet skall vara att komma överens med den enskilde om hur behovet av service och vård bäst tillgodoses. Detta skall ske bl.a. mot bakgrund av de bestämmelser som gäller för arbetsmiljö och arbetarskydd. Jag vill här starkt understryka vikten av att man i detta sammanhang tar stor hänsyn till den enskildes självbestämmande och integritet. Avslutningsvis vill jag betona att jag följer det utvecklingsarbete som pågår och att jag för närvarande inte anser det nödvändigt att se över gällande lagstiftning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är utomordentligt tillfredsställande. Det är sällan man får ett så uttömmande svar. Jag har fått ett utmärkt svar en gång av bostadsministern men har nyligen fått ett intetsägande svar på fyra rader av finansministern. Därför är det angenämt att tillvaron innehåller sådana här glädjeämnen, så att inte frågestunderna blir meningslösa. Det gläder mig särskilt att statsrådet betonar att frågan kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i äldreberedningens kommande slutbetänkande, och vidare att statsrådet påpekar att en nyckelfråga är informationen till och samrådet med den enskilde när utredning om behov av insatser görs. Problemet är faktiskt att dessa människor som behöver vård, antingen av hemtjänst eller av sjukvård, är svaga personer. De är ofta dåligt informerade och har inte egen kraft att tillvarata sina rättigheter utan får lita till andra människor som vill ställa upp. Jag vill citera ur en artikel i Dagens Nyheter den 29 april av docenten Jan C. Biro under rubriken Allt omänskligare sjukvård. Han skriver: ”De flesta patienter vet inte hur mycket av deras besvär som orsakas av själva sjukdomen eller vad som beror på att sjukvården fungerar dåligt. Det blir dessutom allt vanligare att äldre inte tas emot någonstans i vården — ingen vill ha dem. Sjukvården har avhumaniserats.” I underrubriken står det: ”De som drabbas värst orkar inte protestera.” Det är därför det är så viktigt att man satsar på en ökad information. Med detta positiva svar av statsrådet tror jag också att det blir följden. Jag tackar än en gång för ett utmärkt svar.

Fru talman! Erik Holmkvist har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta med anledning av skillnaderna i statsbidrag till färdtjänst mellan storstadsområden och glesbygd. Statsbidraget till färdtjänst innebär att kommunerna i princip får 35 96 av sina bruttodriftskostnader täckta av staten. Ju mer kommunerna är beredda att satsa på färdtjänst, desto större statsbidrag utgår. fr.o.m. den 1 januari 1981 infördes en särskild begränsningsregel i statsbidragssystemet med syfte att bl.a. utjämna de kommunala skillnaderna vad gäller färdtjänstens utformning. Det finns i dag relativt stora skillnader kommunerna emellan när det gäller färdtjänstens utformning. Dessa skillnader — som hänger samman med bl.a. skiftande ekonomiska förutsättningar och olika ambitionsnivåer — kan uppfattas som orättvisa och omotiverade. Det är därför angeläget att en utjämning av olikheterna i färdtjänstens utformning kan komma till stånd. Inom såväl riksrevisionsverket som socialstyrelsen pågår för närvarande översyner av statsbidragsgivningen till färdtjänst. Dessa beräknas vara avslutade under senhösten 1987 resp. första halvåret 1988. Jag avser att avvakta dessa båda översyner innan jag tar några initiativ till förändringar i statsbidraget.

Fru talman! Det var ett positivt och engagerat svar, och det tackar jag för. Det framgår med all önskvärd tydlighet av redovisningen i min fråga till statsrådet att villkoren för gamla och handikappade i vårt land är mycket olika när det gäller färdtjänsten. I glesbygdskommunerna utnyttjas färdtjänsten i betydligt mindre utsträckning, både när det gäller antalet resor och när det gäller resornas längd. Gamla och handikappade i glesbygd blir på detta sätt mer isolerade än gamla och handikappade i storstadsområdena. Utöver de redovisade skillnaderna i statliga bidrag till färdtjänst skall också läggas att den kollektiva trafiken är väl utbyggd i storstadsområdena. Det ger de gamla och handikappade där möjlighet till resande som ofta saknas i glesbygd. Allt detta sammanlagt beskriver en för de allra flesta oväntad situation: Gamla och handikappade i glesbygd tvingas av olika skäl avstå från något som vi upplever som en allmän rättighet. Det är alldeles tydligt att de nuvarande bestämmelserna om specialdestinerade bidrag slår alltför olika i landets olika delar. En övergång till ökat skatteutjämningsstöd i kommunerna borde vara att föredra, på bekostnad av de styrda, specialdestinerade bidragen. När ett landsting eller en kommun — jag tänker på Stockholms läns landsting, Göteborgs kommun och Malmö kommun — har bidrag på upp till 105 kr. per person, vilket är cirka tio gånger så mycket i statligt stöd för att bekosta färdtjänst för gamla och handikappade som glesbygdskommunerna har, är det hög tid att reagera. Det nuvarande systemet är inte rättvist, även om vi accepterar att kommunerna själva skall fatta beslut i kommunala frågor. De gamla och handikappade i glesbygd har samma värde som de i storstadsområdena. Det är lika angeläget överallt att kunna resa och besöka släkt och vänner. Jag vill fråga statsrådet: Vill statsrådet medverka till att mer generella och därigenom rättvisa bidragsregler blir en följd av de utredningar som pågår?
Fru talman! Det är en intressant fråga som Erik Holmkvist ställer, men mitt svar kan inte bli det som Erik Holmkvist vill ha. Det beror på två saker. Låt oss se på utvecklingen av färdtjänsten i kommunerna sedan statsbidraget infördes 1975 och fram till 1980! Under den tiden tredubblades volymen på färdtjänstverksamheten i kommunerna. Statsbidraget har alltså haft en avsevärd effekt på utvecklingen av färdtjänsten i kommunerna. Färdtjänstverksamheten hade funnits under några år dessförinnan och stått ganska stilla i utvecklingen. — Det är det ena. Det andra är att anledningen till att Stockholm får så mycket mer i statsbidrag än många glesbygdskommuner är att volymen — dvs. kommunens ambition att bygga upp en färdtjänstverksamhet — är så mycket större. Det är ju kostnaden per capita i kommunen som är så mycket lägre totalt sett i de exempel som Erik Holmkvist tar upp. Det ger i sin tur ett proportionellt bidrag på ungefär 35 76 av den av kommunen redovisade kostnaden. Jag kan alltså slå fast att färdtjänstbidraget har haft en betydelse när det gäller att utveckla färdtjänsten men också att det i första hand handlar om att försöka få upp ambitionerna i de kommuner som släpar så långt efter, enligt vad man kan se av den statistik som både Erik Holmkvist och jag har tillgång till.
Fru talman! Jag tycker att statsrådets uttalande att detta är en intressant fråga borde borga för att vi efter det att utredningen har kommit får förslag om förändringar till det bättre. Jag konstaterar att de specialdestinerade bidragen medverkar till denna orättvisa — där Stockholms invånare får 105 kr. per person i statligt stöd medan invånarna i Dorotea och Storuman får 9 kr. Det är helt klart att modellen med specialdestinerade bidrag medverkar till denna utveckling. Även i fortsättningen kommer det självfallet att finnas kommuner som så att säga släpar efter. En del kommuner väljer att lägga mer pengar på färdtjänsten än andra. Vad som är viktigt är att de statliga bidragen är lika per person och kommun, inte att man skall favorisera storstadsområden, vilket nu de facto har skett.
Fru talman! Jag är ledsen, men här är Erik Holmkvist fel ute. Stockholms kostnad per capita för färdtjänsten är 305 kr. Kommunens totala verksamhet medför detta. Eftersom kostnaden är så hög får kommunen 105 kr. i statsbidrag. Statsbidraget är nämligen 35 96 av den totala kostnaden. Att märka är dock att de kommuner som satsar väldigt mycket får en viss nedskärning, som statsbidraget är konstruerat — man skär av topparna. Dorotea satsar inga 305 kr. Den kommunen satsar 22 kr. per capita på sin färdtjänst och får därför bara 9 kr. i statsbidrag. Statsbidraget står alltså i proportion till den totala ambition som varje kommun uttrycker. Om det finns någon begränsning i detta så är det just till nackdel för de kommuner som satsar mycket. Statsbidraget skär av topparna. Exempelvis Stockholm förlorar 25 miljoner. Man får alltså inte ut fullt 35 96 i statsbidrag. Sådan är bidragskonstruktionen.
Fru talman! Jag konstaterar att den nuvarande modellen, som vi väl är överens om inte är riktigt rättvis, faktiskt innebär att människor i glesbygden bidrar till att betala färdtjänst för människor i storstadsområden. Med denna konstruktion fungerar det så som jag säger. När Dorotea får 9 kr. per person, för att gamla och handikappade skall kunna åka och besöka sina vänner och bekanta och sin släkt, och Stockholm får 105 kr. per person för samma ärende och dessutom har en väl utvecklad kollektivtrafik, måste jag konstatera att glesbygden bidrar till att man har en så bra färdtjänst i storstadsområdena.

Fru talman! Margö Ingvardsson har frågat socialministern om regeringen kommer att lägga några förslag, utöver informationskampanjer, för att öka rekryteringen till gymnasieskolans sociala servicelinje. Frågan har överlämnats till mig. Möjligheterna att rekrytera sökande till gymnasieskolans sociala servicelinje som ett sätt att erhålla kompetent personal till hemtjänsten påverkas av en mängd faktorer. Som exempel kan jag nämna arbetets innehåll och organisation samt innehåll och organisation av grundutbildning, fortoch vidareutbildning. När det gäller utbildningens innehåll på den sociala servicelinjen vill jag erinra om att utbildningsministern har aviserat att han inom kort avser att framlägga en proposition om en ny treårig yrkesutbildning. Redan till höstterminen kommer en viss försöksverksamhet att kunna starta med treåriga yrkesinriktade linjer, bl.a. med vårdoch sociala servicelinjerna.

I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som på kort sikt kan öka rekryteringen av såväl vårdbiträden som arbetsledande personal. Arbetet skall också utmynna i analyser av de faktorer som på längre sikt försvårar rekrytering och utbildning samt förslag till förändringar i syfte att undanröja dessa hinder. Slutligen kommer äldreberedningen inom kort med sitt betänkande där hemtjänsten med bl.a. rekryteringsoch personalfrågor är en av huvudfrågorna. Som framgår av det jag redovisat, har regeringen ägnat frågan om rekrytering av kompetent personal särskild uppmärksamhet. Jag vill avvakta behandlingen av äldreberedningens betänkande och socialstyrelsens redovisning av sitt uppdrag innan jag överväger ytterligare åtgärder.

Fru talman! Den förändring av äldreomsorg och handikappomsorg som vi planerar inför år 2000 är helt beroende av en utbyggd hemtjänst, och den utbyggda hemtjänsten står och faller med intresset hos ungdomar för att söka till utbildning som sedan leder till arbete inom den sociala hemtjänsten. Låt oss då titta på intresset hos ungdomen. Den enda objektiva värdemätaren på ungdomars intresse för att söka olika yrkesområden är hur de söker till gymnasieskolan. Höstens ansökningar är katastrofala när det gäller den sociala servicelinjen. I Stockholm, där vi hade 135 platser ursprungligen, finns 38 förstahandssökande till denna linje. I Södertälje finns 30 platser med 6 sökande, och det blir alltså ingen klass inom sociala servicelinjen i Södertälje. Norrtälje har 15 platser, och där är det också 6 sökande. Hur det går med den klassen vet man inte riktigt i dag. Jag tror att det som händer här i Stockholmsområdet också säger en del om hur situationen är ute i landet. Ministern tar i sitt svar upp olika åtgärder och insatser som man skall föreslå på kort och på lång sikt. Men tyvärr konkretiseras inte dessa åtgärder i svaret. Hur vi än vänder och vrider på oss kan vi inte komma ifrån att intresset för denna ubildning hänger ihop med lönen, arbetstiden och möjligheten till vidareutbildning i arbetet. Det är dessa tre saker som gör att ungdomar inte söker utbildningen i dag.
Fru talman! Min värdering av situationens allvar avviker inte från den skildring som vi nu fick av Margé Ingvardsson. Jag kan fylla på med siffrorna för sökande till höstens utbildningar i hela landet, där vi totalt förfogar över 2 900 platser vid sociala servicelinjen och där vi nu vet att vi har 1 400 förstahandssökande, alltså mindre än hälften av antalet platser. Situationen är alltså utomordentligt allvarlig. Jag menar också att både lön, arbetstid, arbetsmiljöfrågor, arbetets organisation och stödet i form av utbildning och fortbildning har en helt avgörande betydelse både för rekryteringen och för möjligheterna att behålla personalen. Det är kommunerna och därigenom Kommunförbundet som har att ta ställning till löneoch anställningsfrågor. Därför måste vi med förtroende vänta på de överläggningar som så småningom kommer mellan Kommunförbundet och motparterna. Det finns naturligtvis också ett intresse av att förbättra utbildningens innehåll och inte minst att med alla medel söka lätta på trycket i själva arbetssituationen, så att arbetet blir mindre tungt och mera stimulerande och givande. Jag tror att de utredningar vi nu har satt i gång tillsammans med den redovisning som inom kort kommer från olika projektverksamheter kommer att ge nya impulser på dessa punkter.
Fru talman! Jag tycker att situationen är så allvarlig, när vi inte ens lyckas fylla hälften av platserna på denna linje inom landet, att regeringen måste göra något omedelbart, t.ex. ta upp förhandlingar med Kommunförbundet och diskutera vad man skall göra. Om hälften av utbildningsplatserna inte kan tas i anspråk utan måste läggas ned, får det konsekvenser också för möjligheten att utbilda i framtiden. Det kanske blir svårt att på nytt starta dessa utbildningar. Lärare måste placeras om på andra jobb, osv. Förslaget att utöka linjen till tre år tror jag kommer att ha motsatt effekt. Jag skulle kunna tänka mig att om man i början tvingades gå den andra vägen och kanske bara ha ett första år, sedan arbete med lön och därefter återkommande utbildning skulle det ge ett bättre resultat. Men först och främst: Lönen måste höjas och arbetstiden minskas för yrket.
Fru talman! Jag vill kortfattat säga att de olika synpunkter på hur vi borde arbeta, dvs. att ta upp kontakterna med Kommunförbundet, ingår i socialstyrelsens uppdrag. I detta sammanhang finns både Kommunförbundet och de fackliga organisationerna med vid bordet. På den punkten räknar jag således med att vi får en dialog och att Kommunförbundet är lika medvetet som vi om hur allvarlig situationen är.
Fru talman! De undersökningar som man har gjort om hemtjänstpersonalens inställning till sitt arbete visar klart att personalen anser att arbetet är för tungt. De som arbetar inom hemtjänsten orkar inte arbeta heltid, men lönen är så låg att de inte kan försörja sig på deltid. Om regeringen tog initiativ till att starta en försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag inom hemtjänsten tror jag att arbetet skulle bli attraktivare. Är regeringen beredd att ta upp detta vid förhandlingarna med Kommunförbundet?

Fru talman! Paul Lestander har frågat mig om jag anser att principen om makars rätt att få leva samman har den styrkan att regeringen kommer att ompröva utvisningar i de fall där utvisningsbeslutet strider mot denna princip. Frågan har ställts mot bakgrund av ett enskilt fall. Jag kan inte här i kammaren diskutera enskilda ärenden. Den som är gift med en i Sverige bosatt person får i allmänhet bosätta sig här.
Principen om makars rätt att bo och leva tillsammans torde ha ett allmänt stöd i Sverige. Ibland fattar myndigheter beslut som uppenbarligen strider mot denna rättsuppfattning. Möäsläm Demir har utvisats från Sverige. Demir är sedan ett år tillbaka gift med Rita Mörtlund. Han håller sig nu gömd för att undvika att utvisningsbeslutet verkställs.
En förutsättning är dock att det inte är fråga om ett skenäktenskap. En annan förutsättning är att uppehållstillstånd har meddelats före inresan. Endast i undantagsfall kan sådant tillstånd meddelas någon som redan rest in i landet. Denna regel infördes år 1982 i utlänningsförordningen för att förhindra att skenäktenskap används för att få uppehållstillstånd i Sverige. Samma regler gäller för övrigt dem som sammanbor utan att vara gifta.
Rita Mörtlund har fört en tålmodig kamp för sin man, och för principen att makar inte skall tvingas att leva åtskilda. Denna princip har ju regeringen i Sverige arbetat för vid olika tillfällen. Anser invandrarministern att principen om makars rätt att få leva samman har den styrkan att regeringen kommer att ompröva utvisningen av de fall där utvisningsbeslutet strider mot denna princip?
Den som blivit utvisad av dessa mer formella skäl kan emellertid efter hemkomsten söka tillstånd på nytt. Regeringen har inte för avsikt att ändra dessa regler.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet för svaret.

Jag accepterar att statsrådet inte vill diskutera det enskilda fallet. Men när det har gällt andra internationella återföreningsärenden där den ena maken eller makan har vistats i Sverige, har ju den svenska regeringen utfört ett ganska berömvärt arbete för att underlätta återföreningar. Finns det mot den bakgrunden inte skäl för regeringen att konsekvent hävda principen om makars och sambors rätt att leva tillsammans i Sverige?

Fru talman! Gällande bestämmelser bygger på de principer som är vedertagna och som godtagits av riksdagen. Det framgår av mitt svar. Jag diskuterar inte det enskilda fallet, men det kan ändå vara värt att notera att regeringen fattade beslut i fråga om verkställighet i just det ärende som Paul Lestander bygger sin fråga på den 10 april 1986. Beslutet fattades på det underlag som fanns vid det tillfället. För att regeringen skall kunna ta ställning på nytt måste verkställighetsärendet föras upp till regeringen. I Övrigt är regeringen enligt utlänningslagen förhindrad att på nytt pröva ärendet.
Fru talman! Fortfarande går statsrådet Andersson inte in på någon 7maj 1987 diskussion om den principiella frågan. Han undviker att ta ställning till huruvida man, med stöd av denna princip, skulle kunna ändra reglerna, om regeringen verkligen helt och fullt omfattade denna princip. Det är i detta sammanhang ganska poänglöst att hänvisa till att bestämmelserna har godtagits av riksdagen. Naturligtvis har statsrådet Andersson och regeringen full initiativrätt. Vi kan få en proposition endera dagen om verkligen regeringen vill. Men det är just regeringens vilja det ytterst hänger på.

Fru talman! Gunnel Liljegren har i en fråga till mig anfört att antalet asylsökande från Chile är stort och ökar, att endast ett fåtal sökande har starka skäl att åberopa och att avvisningsprocenten har varit hög. Hon har vidare framhållit att detta anstränger utlänningspolisens resurser på ett oacceptabelt sätt och att avvisningen innebär en tragedi för många av asylsökandena. Mot denna bakgrund har hon frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förbättra situationen. Det är sant att antalet asylsökande från Chile har ökat kraftigt under senare tid. Många av dessa har självfallet vägande politiska skäl för sina ansökningar. I åtskilliga fall har det dock visat sig att deras uppgifter inte är trovärdiga och att vi i de fallen har att göra med en invandring på i huvudsak andra, främst sociala och ekonomiska, grunder. Det har också framkommit uppgifter om att vissa resebyråer i Chile ställer i utsikt för arbetslösa chilenare att de kan få arbete och bostad i Sverige. För de människor som tar sig hit, men som ändå måste återvända till Chile efter att ha gjort sig av med sina tillgångar och skuldsatt sig, medför detta givetvis tragedier. Även i denna situation är det dock viktigt att den enskilde får sin sak ordentligt prövad enligt de regler som gäller och att rättssäkerheten inte sätts ur spel. Jag kommer bl.a. genom vår ambassad i Santiago att noga följa utvecklingen. Jag undersöker för närvarande vilka åtgärder som kan vidtas för att råda bot på den uppkomna situationen.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det framgår att statsrådet undersöker vilka åtgärder som kan vidtas. Det har redan framgått av pressuppgifter den senaste tiden att statsrådet Andersson avser att skärpa praxis i asylfrågor och ge de berörda myndigheterna instruktioner att mera strikt hålla sig till Gen&vekonventionen. Humanitära skäl skulle alltså 61 beaktas i mindre omfattning. Jag vill påminna om att vi från moderat håll under många år efterlyst större stringens och därför velat avskaffa 6 § som vi anser vara alltför vag. Det betyder inte att vi inte vill beakta rent humanitära skäl. Tvärtom anser jag att de ca 1 000 sökande som av rent humanitära skäl fått uppehållstillstånd i vårt land utgör en relativt liten grupp. Flyktingkvoten kunde gott höjas, men jag är medveten om att det för närvarande finns praktiska hinder för att utnyttja hela kvoten. Nu gäller det de chilenska sökandena, av vilka enligt pressuppgifter en på tio skulle ha fullgoda asylskäl. Ändå frestar utredningarna, som resulterar i avvisningar och utvisningar, hårt på utlänningspolisens samt också på invandrarverkets resurser. Åtgärder för en bättre tingens ordning måste vidtas. Det säger sig självt att andra flyktingar blir lidande och får vänta längre när resurserna går till att massavvisa lurade resenärer. Under hela juntadiktaturen i Chile har man lyckats överföra flyktingar via kvoten och med hjälp av internationella flyktingorganisationer och svenska utlandsmyndigheter. Den som i dag känner marken bränna under fötterna kan få hjälp att lämna Chile utan resebyråernas tvivelaktiga insatser. Det finns också möjligheter — sådana som inte fanns för några år sedan — att fly över gränsen till andra länder och därifrån eventuellt accepteras som flykting i Europa. Har statsrådet över huvud taget övervägt att införa visering från Chile?
Fru talman! Gunnel Liljegren hänvisar till vissa tidningsuppgifter som gör gällande att jag skulle ha aviserat en skärpt praxis. Om det har spritts sådana uppgifter och skapats en sådan uppfattning är jag glad för att Gunnel Liljegren tog upp denna fråga. Sådana påståenden saknar nämligen helt grund, och jag får nu tillfälle att här tillbakavisa dem. Jag har inte genom några uttalanden eller på andra sätt aviserat en skärpt praxis vid prövning av asylärenden. Jag har däremot tillsatt två utredningar som har till uppgift att föreslå åtgärder som skall göra det möjligt att kraftigt förkorta handläggningstiderna. Dessa två utredningar skall arbeta inom ramen för gällande grunder i vår utlänningslagstiftning — det framgår klart av direktiven. Detta med att kraftigt förkorta handläggningstiderna kan vara av ett visst värde för att möta de problem som Gunnel Liljegren tar upp. Korta handläggningstider innebär snabba besked och ger tydliga signaler till de asylsökandes hemländer om vilka regler som gäller för fristad i Sverige.
Fru talman! Jag är väl medveten om de två utredningar som arbetar med dessa frågor. Men medan gräset växer dör kon, dvs. förhållandena försämras. Två kategorier måste vi värna om. Det är de verkliga konventionsflyktingarna enligt 3 § och de behjärtansvärda humanitära fallen som rör barns situation. I dag är det, som statsrådet medgav, många icke-flyktingar som söker asyl i vårt land och anstränger resurserna. Min fråga huruvida statsrådet över huvud taget har övervägt visering från Chile förblev obesvarad.
Fru talman! Av mitt svar framgår att jag överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att råda bot på den uppkomna situationen. Jag är däremot inte i dag beredd att redovisa några åtgärder. Övervägandena är således inte färdiga.

Fru talman! Maria Leissner har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge direktiv om att iranska asylsökande inte längre får avvisas till Turkiet. Av den s.k. första asyllandsprincipen följer att asylsökande får sändas tillbaka till ett annat land än hemlandet om de i detta land kan anses skyddade mot att sändas tillbaka till hemlandet. Denna bedömning görs individuellt i varje enskilt ärende. Några gruppbeslut fattas inte. Som huvudregel skall avvisningsärenden där politiska skäl åberopas överlämnas till statens invandrarverk. I de undantagsfall där polisen får fatta avvisningsbeslut får verkställighet inte ske förrän invandrarverket fått tillfälle att överta ärendet och verket förklarat att det avstår härifrån. På invandrarverket finns en ingående kunskap om förhållandena för iranier i Turkiet. Riksdagen har i utlänningslagen fastställt de regler som gäller beträffande avvisningar. Regeringen kan endast genom avgöranden i enskilda besvärsärenden fastlägga praxis.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Under en tid har Turkiet betraktats som ett säkert land att sända tillbaka iranska flyktingar till. Trots att Turkiet inte strikt formellt kan accepteras som ett första asylland för iranier, eftersom man bara accepterar europeiska flyktingar, har ändå regeringen och invandrarverket bedömt att landet ger ett faktiskt skydd åt iranska flyktingar. Det är den motivering som regeringen har anfört vid ett flertal olika debatter som gällt lämpligheten av att från Sverige sända tillbaka iranier till Turkiet. Ett argument för att fortsätta härmed har varit att det inte har funnits någon som helst dokumentation om att det förekommer deportering av iranier från Turkiet till Iran. Nu har allt fler källor vittnat om att Turkiets polis sedan över ett halvår tillbaka har deporterat ett hundratal iranier. De rapporterna kommer från UNHCR, som hävdar att 250 personer har deporterats sedan september 1986. Av dessa var 50 registrerade hos UNHCR som flyktingar. Det finns en rapport från norska UD som hävdar att antalet är betydligt högre — bortåt 400. Vad invandrarministern säger om att det inte finns några som helst bedömningar av hur säkert Turkiet är för iranska flyktingar uppfattar jag som en ren dimridå för att ministern inte skall behöva svara på min fråga. Om hävda antingen att UNHCR:s rapporter är ren lögn eller också att jag har missuppfattat den lag som säger att man inte får avvisa någon till ett land där denne inte har något skydd från att utvisas vidare till ett land där han riskerar förföljelse.

Fru talman! Rolf Clarkson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera att passkontrollen i Helsingborg kan fungera tillfredsställande, särskilt under de intensiva sommarmånaderna. Enligt Rolf Clarkson saknar polisen resurser för detta. Jag vill erinra Rolf Clarkson om att den internordiska passkontrollen under senare år har varit föremål för flera utredningar i syfte att skapa en mer effektiv organisation. Den lösning som riksdag och regering har stannat för innebär att verksamheten skall bedrivas genom ett förbättrat samarbete mellan tull och polis. Efter riksdagens beslut har de lokala myndigheterna utvecklat samarbetsformer som möjliggör en internordisk passkontroll med en lägre resursinsats. Jag utgår från att de problem som uppstår till följd av variationer i trafikströmmarna kan lösas av myndigheterna inom ramen för det samarbete som förutsätts ske mellan myndigheterna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickbom för svaret på min fråga. Helsingborg är en mycket betydande, kanske den mest betydande, inpasseringsstation för resande till och från Sverige. Under året passerar inte mindre än 18 miljoner människor filtren i Helsingborg. Särskilt under sommartid är det mycket kraftiga trafikströmmar här. Det finns många platser i Helsingborg där kontroll måste upprätthållas. Tre olika trafikföretag sköter kommunikationerna. De har att ta hand om dels bilburen trafik, dels persontrafik. Och så är det sommartid. Det innebär att resurserna personalmässigt sett som på alla andra ställen är nedskurna. Tullen skall normalt ha en besättning på 209 tjänstemän, sommartid har man 140. Ungefär motsvarande siffror gäller för passpolisen. Dessa två myndigheter skall samarbeta och hjälpa varandra — båda två alltså med starkt nedskurna personalresurser. Det gör att hälften av de olika filtren, om vi kan kalla de olika inpasseringsstationerna så, förblir obemannade under sommaren. Jag hade därför hoppats att statsrådet Wickbom nu skulle ha talat om att man inför denna sommarsäsong var beredd att sätta in nya resurser. Om det är så att man vill ha en generösare invandrarpolitik, skall man ju inte gå den här vägen, då vi riskerar att få in invandrare som normalt kanske skulle ha avvisats. Det är naturligt att de söker sig vägar där bevakningen är ringa eller i varje fall dålig. Om man vill få en bättre tullkontroll, kommer tullverket huvudsakligen att ägna den åt personbilsoch lastbilstrafiken. Det innebär att de stora strömmarna av persontrafikanter i de filtren blir obevakade. Då kan man heller inte ha en något så när tillfredsställande stickprovskontroll när det gäller narkotikasmuggling o. d. För att nå ett gott resultat tycker jag att det hade varit särskilt angeläget att för sommaren få ungdomar anställda till dessa filter. Det går att med en relativt kort utbildning få dem tillräckligt kunniga för sitt arbete. Jag skulle gärna vilja fråga om statsrådet Wickbom ändå inte skulle kunna överväga kortfristiga åtgärder av denna typ. Enligt min mening skulle det vara en dålig sparsamhet att inte göra något sådant.
Herr talman! Jag vidhåller att resurserna enligt min bedömning skall vara tillräckliga. Det är klart att polismyndigheterna, ytterst rikspolisstyrelsen, har möjligheten att — om det skulle visa sig alldeles nödvändigt — omdisponera resurserna för förstärkning. Jag vill, herr talman, avslutningsvis säga att så, som jag uppfattade att Rolf Clarkson gjorde, utan vidare påstå att kontrollen inte kommer att fungera kan leda till att folk tror att det kommer att vara så. Men jag försäkrar: så kommer det inte att bli i sommar. Kontrollen kommer att fungera.
Herr talman! De aviserade samarbetsformerna mellan passpolisen och tullpersonalen är positiva. Man vill från båda sidor just samarbeta, men man harolika prioriteringar. Tullpersonalen kanske tycker attt.ex. tågtrafiken är viktigare än vad passpolisen tycker. Man får därför ingen riktigt rationell gemenskap i kontrollåtgärderna. Det är mycket viktigt att statsrådet känner till att både passpolisen och tullpersonalen anser att man inte kommer att kunna upprätthålla verksamheten med en tillfredsställande stickprovskontroll under sommarmånaderna i Helsingborg.
Herr talman! Det beror i så fall på att de inte förmår att samarbeta på det sätt som regering och riksdag har förutsatt, och det vore att beklaga. Jag räknar emellertid med att de skall lyckas att göra det.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att ge ett positivt besked angående flygtrafiktillstånd på linjen Sturup-London Southend. Det ärende som Per Stenmarck tar upp i sin fråga bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet, och jag kan inte föregripa regeringens kommande ställningstagande. Som framgått av tidigare debatter här i kammaren om utrikestrafik från bl.a. Sturup innebär det skandinaviska luftfartssamarbetet att SAS har företrädesrätt för trafik på utrikeslinjer från Sverige. Malmöregionen har också genom sin närhet till Kastrup tillgång till ett omfattande internationellt flygnät. Den nu sökta trafiken ligger inte inom ramen för de riktlinjer som gäller för det skandinaviska luftfartssamarbetet. Medgivande av trafiken kan därför endast ske om de danska och norska regeringarna ger sitt godkännande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern, som tagit god tid på sig för att besvara min fråga. Det har uppenbarligen inte funnits något självklart svar. Statsrådet och hans departement har behövt sin betänketid. Malmö ligger ju ca 17 km från en internationell storflygplats, strax utanför Köpenhamn. Samtidigt som SAS hänvisar alla i södra Sverige att flyga från denna flygplats, försämrar man i praktiken möjligheterna för ordentlig matartrafik dit. Det är i det läget som andra flygbolag framför intresse för att utnyttja Sturup. Baltic Aviation är ett sådant bolag. För ett halvår sedan ansökte man om koncession på flygsträckan Sturup—Southend utanför London. Nu får vi veta att ärendet fortfarande bereds. Min fråga är: När tänker regeringen lämna sitt besked? År efter år framhåller trafikutskottet behovet av förbättrade förbindelser från Sturup. I ett nyligen justerat betänkande säger man så här: ”I överensstämmelse med sitt tidigare uttalande vill utskottet understryka vikten av att SAS överväger åtgärder i syfte att förbättra utnyttjandet av Sturups kapacitet.” Det är bara att konstatera: det kommer SAS inte att göra. Utskottet skriver vidare så här: ”Vidare förutsätter utskottet att regeringen och luftfartsverket med stor uppmärksamhet följer utvecklingen och tar de initiativ som kan anses påkallade för att öka utnyttjandet av flygplatsen.” År efter år samma krav, utan något som helst resultat! Ett aktivt sätt att visa sitt intresse vore att säga ja till den koncessionsansökan som nu ligger på regeringens bord.
Herr talman! Vi skall kanske inte ta upp någon allmän luftfartspolitisk diskussion "med utgångspunkt i detta ärende. Som jag sade i svaret, förutsätter ett positivt besked i det här ärendet att de danska och norska regeringarna ger sitt godkännande. Dessutom är det så att det nya luftfartsavtal som är under utarbetande och som behandlades i denna kammare förra hösten ännu inte har blivit föremål för behandling i det danska folketinget. Det är ju både fördelar och nackdelar med skandinaviskt samarbete. En av nackdelarna är att det kan ta litet tid ibland. Vi kan alltså inte bestämma detta ensamma, och därför är det inte möjligt för mig att svara Per Stenmarck när ärendet kan tas upp till slutligt avgörande.
Herr talman! Kommunikationsministern har fått ett öppet brev från några framstående representanter för sydsvenskt näringsliv, med Hans Cavalli Björkman i spetsen, där krav framförs på direkta flygförbindelser från Sturup. Är kommunikationsministern beredd att ta hänsyn till krav som framförs inte bara från politiskt håll utan också från näringslivshåll? Samtidigt som Baltic Aviation har ansökt om tillstånd för flygverksamhet från svensk sida, har ett engelskt flygbolag, British Air Ferries Ltd, ansökt hos engelska myndigheter om samma sak. I England är det uppenbarligen bara en formsak innan ansökan beviljas. Låt mig fråga: Hur kommer den svenska regeringen att ställa sig när de engelska myndigheterna har beviljat tillstånd för denna flyglinje, vilket de sannolikt kommer att göra tämligen snart?
Herr talman! Som jag sade, är detta inte bara en fråga för det. svenska regeringen. Eftersom vi har ett luftfartssamarbete är det också en fråga för de danska och norska regeringarna, och på deras vägnar kan jag inte svara.
Herr talman! Nej, jag förstår det, men det vore intressant att höra om kommunikationsministern kunde svara på den svenska regeringens vägnar, hur den kommer att ställa sig. Det är uppenbarligen så, som framhålls i det öppna brev jag nämnde, att den svenska ansökan, som prövas inom ramen för samma luftfartsavtal som den brittiska, riskerar att avslås på grund av en rigid luftfartspolitik, som enbart håller SAS om ryggen. Från andra länder i Skandinavien där, som kommunikationsministern själv nämnde, SAS också arbetar, tillåts redan i dag mindre flygbolag trafikera s.k. sekundärlinjer. Ett näraliggande exempel på detta är den linje mellan Billund på Jylland och London-Southend som danska Maersk Air trafikerar sedan 1984 — uppenbarligen med god beläggning och god lönsamhet, trots att underlaget rimligen är betydligt mindre än det är på trafiken från södra Sverige.

Herr talman! Erik Holmkvist har — med anledning av att posten i Visätra söder om Stockholm har placerat postkontoret inne i ortens konsumbutik — frågat statsrådet Bengt K. Å. Johansson vilka åtgärder han är beredd att vidta för att förhindra att statliga monopolföretags agerande bidrar till att en handlare ges uppenbara konkurrensfördelar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Posten och detaljhandeln samarbetar ibland när kostnaden för att etablera ett komplett postkontor är för hög. Den vanligaste samarbetsformen är att butikspersonalen utför postarbetet på entreprenad åt postverket. Det förekommer på ca 50 platser i landet. På några enstaka platser upplåter butiken utrymme där postverket sköter postservicen med egen personal. Enligt posten strävar man efter att postkunderna inte skall behöva passera butikens kassa för att kunna uträtta sina ärenden. För postkontoret i Visätra har det emellertid varit svårt att ordna servicen på det sättet. Jag kan hålla med Erik Holmkvist om att en sådan lösning som används i det här fallet medför vissa olägenheter och givetvis om möjligt bör undvikas. Arbete pågår också inom postverket för att hitta en lösning som undanröjer olägenheterna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det här är ingen stor och livsavgörande fråga. Men det är likväl en viktig fråga, en konkurrensfråga. Förhållandena i Visätra medverkar till konkurrens på olika villkor, där andra butiker inte har möjlighet att konkurrera på just lika villkor. Det har varit obetänksamt av postverket att medverka till en lösning som den i Visätra. Det tror jag mig kunna utläsa också av statsrådets svar till mig. Detta är allvarligt även av det skälet att postverket är ett monopolföretag, där protester inte ger genomslag på samma sätt som de normalt gör på den öppna marknaden. Protestlistor med flera hundra namnunderskrifter visar på allmänhetens reaktion i det här fallet. Jag tycker att svaret är bra, för det visar att statsrådet har satt fingret på vad som behöver göras. Förhoppningsvis innebär det att den här typen av etableringar av postkontor i butiker som konkurrerar med andra butiker skall kunna undvikas. Det är av ganska stort värde att få ett svar av statsrådet på följande fråga: Man skall alltså här försöka hitta en lösning, men innebär det att den också omfattar övriga etableringar av postkontor i butiker?

Herr talman! Med anledning av att postverket har beslutat att dra in postkupéerna mellan Stockholm och Boden har Sigge Godin frågat industriministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att postverket skall leva upp till regeringens intentioner i regionalpolitiken. Arbetet är så fördelat inom regeringen att jag skall besvara frågan. Sven Lundberg har frågat mig om jag avser att verka för att postverket omprövar sitt beslut om att dra in postkupéerna eller om jag avser att verka för att tillföra Långsele annan verksamhet som kompenserar bortfallet av arbetstillfällen. Sigge Godin är orolig för att indragningen av postkupéerna skall medföra sämre postservice i Sollefteåregionen och andra inlandskommuner. Enligt vad jag har erfarit är en sådan oro obefogad. Bakgrunden till postverkets beslut är bl.a. att järnvägstidtabellen kommer att ändras för de tåg som postkupéerna framförs i. Detta får till följd att viss post måste transporteras med andra tåg eller på annat sätt för att inte försenas ett dygn. Enligt postverket blir den resterande postmängd som kan transporteras i postkupéerna så liten att det inte är ekonomiskt försvarbart att behålla kupéerna. Effekterna på antalet arbetstillfällen av indragningen av postkupéerna och övriga omläggningar blir marginella, bl.a. beroende på att postkontoret i Långsele eller postkontoret i Sollefteå kommer att tillföras nya arbetsuppgifter som i dag utförs i Stockholm.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Utarmningen av Norrland fortsätter, trots industriministerns otaliga deklarationer att alla samhällssektorer och politikerområden måste ta sitt ansvar. Jag hoppas att kommunikationsministern också delar de synpunkter som industriministern har framfört här vid olika tillfällen. 15 arbetstillfällen försvinner från en hårt drabbad bygd. Det kan ju, precis som kommunikationsministern säger, vara försumbart för regeringen, men faktum är att Västernorrlands län förlorade 776 personer under 1986, som tvingades flytta på grund av att de saknade jobb. Därför är varje arbetstillfälle i landets mest utsatta län mycket viktigt. Samtidigt som postkupéerna dras in försämras postservicen för företag och kommuner i Norrlands inland. Statsrådet tror inte det, men det är självklart att följden blir den. Jag är mycket bekymrad för de små företagen och kommunerna i inlandet, när det kommer att bli på detta sätt. Jag tror att det är en ekonomisk besparing som postverket vill göra, och de möjligheterna borde man ha kunnat hitta på annat håll. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han såväl till postverket som till SJ har framfört regeringens syn på regionalpolitiken och påpekat att alla, såväl politiker som verk, måste ta regionalpolitiska hänsyn. Jag skulle också vilja veta varför han inte har gjort det i detta fall.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Postverkets beslut om indragning av dessa postkupéer har skapat mycket stor oro bland de anställda i Långsele men också i kommunen. Nu har det kommit ett besked om en utlokalisering av s.k. B-post, som skall sorteras i Långsele, och det är glädjande i detta sammanhang. Detta innebär att nio personer får jobb i den nya verksamheten. Dessutom har meddelats att övriga sju personer som är berörda skall erbjudas jobb inom posten i Sollefteå, vilket också är bra. Det hade ändå varit önskvärt att postverket redan vid planeringen av indragningen av postkupéerna hade vägt in regionalpolitiska hänsyn, så att beslutet om ersättningsjobb i Långsele hade kunnat fattas i ett sammanhang. Då hade mycket av den oro som har skapats kunnat undvikas. Jag vill ställa följdfrågan till kommunikationsministern, om han inom sitt ansvarsområde kommer att verka för att regionalpolitiska hänsyn vägs in vid liknande framtida verksamhetsförändringar. Jag tror att det är mycket nödvändigt att det görs.
Herr talman! Båda frågorna handlar om huruvida regeringen tar regionalpolitiska hänsyn. Sigge Godin frågade om regeringens syn på regionalpolitiken har framförts till postverket, och Sven Lundberg frågade om regeringen i framtiden kommer att ta regionalpolitiska hänsyn. Svaret på de båda frågorna är entydigt ja. Vad som har gjorts i detta avseende — även om man kan diskutera i vilken ordning det har gjorts — visar att regeringen tar sådan hänsyn. Denna typ av förändring kommer alltid att inträffa, och i den mån den drabbar områden där regionalpolitiken är särskilt betydelsefull får man från fall till fall söka lösningar. Här har lösningen varit att flytta arbetsuppgifter från Stockholm upp till detta område.

Herr talman! Det är mycket bra att Långsele skall få de nämnda extra arbetstillfällena. Men jag skulle vilja säga till statsrådet att de är nödvändiga under alla förhållanden — även om man skulle få behålla de 15 arbetstillfällen som nu kommer att försvinna. Precis som jag sade tidigare är Västernorrland, och kanske framför allt Sollefteå kommun, det område som har drabbats värst under de senaste åren. Jag kan bara konstatera att just indragningen av den aktuella postkupén och dessa 15 arbetstillfällen är ett av de slag som man drabbas av i Västernorrland. Det kommer flera sådana relativt små flyttningar, små enheter som flyttas — men trots det är det en centralisering till Stockholm. Det är tydligen detta som är socialdemokratisk regionalpolitik. Min fråga till statsrådet var: Har ni framfört dessa synpunkter till SJ och postverket, dvs. att de skall ta ansvar för regionalpolitiken? Jag har inte fått svar på den frågan.
Herr talman! Jag är glad över den deklaration som kommunikationsministern här gjort. Jag är också tillfredsställd med att det blir ersättningsjobb. Men det beslutet togs först sedan kommunen och de anställda hade reagerat med framställningar och uppvaktningar. Jag skulle ha önskat att man redan på planeringsstadiet hade tagit denna hänsyn. Jag förutsätter med utgångspunkt i kommunikationsministerns svar att det kommer att bli så i framtiden.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om regeringen är beredd att ge transportrådet sådana direktiv inför planeringen av trafiken hösten 1987 på linjen Oskarshamn-Visby att lastfartyget Gute inte sätts in som enda alternativ flera av veckans dagar. Som framgår redan av frågan är det transportrådet som skall fatta beslut om färjetrafiken på Gotland. Besluten kan sedan överklagas till regeringen, som då har att ta ställning. Transportrådet förbereder för närvarande ett beslut om höstturlista, som blir bestämmande för i vilken utsträckning Gute skall användas. Som underlag för beslutet görs bedömningar av bl.a. transportbehovet och av det ekonomiska utfallet av olika trafiklösningar. En viktig utgångspunkt för denna prövning måste vara en tillfredsställande trafikförsörjning. Jag utgår i det sammanhanget från att erfarenheterna hittills från att använda Gute för persontrafik värderas. Några planer på direktiv från regeringens sida finns inte.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Hulterström. Frågan om tonnaget på linjen Oskarshamn-Visby har tagits upp här i kammaren många gånger sedan lastfartyget Gute för snart ett år sedan sattes in som enda alternativ flera av veckans dagar. Nu körs under sommaren med M/S Gotland. Den tid min fråga avser är därför tre och en halv månader under hösten. Vilken typ av tonnage som sedan sätts in vet man ju inget om ännu. Det nya rederiet Nordström & Thulin säger sig ha en hög ambitionsnivå, vilket jag hoppas även omfattar Oskarshamnslinjen samt sommarlinjerna från Västervik och Öland. Gutes 40-tal platser har oftast varit fullbokade under vintern, och många har nekats plats. Andra har undvikit Gute av skäl som vi tidigare diskuterat, t.ex. de handikappade, eller har kunnat förlägga resan till de dagar M/S Gotland gått. Det är därför svårt att få en rättvisande bild av efterfrågan. Statsrådet Hulterström har flera gånger sagt att trafiken skall bedrivas på en nordlig och en sydlig linje. Det är då viktigt att ge även den sydliga linjen förutsättningar så att där kan bedrivas en fullgod trafik. I sitt svar framhåller statsrådet transportrådets roll. Det hade varit mera glädjande om regeringen ändå kunnat ge några signaler om hur trafiken kommer att utformas i stället för att vänta på ett eventuellt överklagande. Det skulle ha visat samma positiva inställning som när regeringen gav tillstånd till Ölandstrafik för sommaren 1987.

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om hur regeringen kommer att agera med anledning av svenska redares krav på att Sverige skall anpassa sig till ett norskt sjöfartsregister för bekvämlighetsflagg. Som framgår av årets budgetproposition är den svenska handelsflottans situation för närvarande föremål för utvärdering inom regeringskansliet. Den norska regeringens förslag om ett internationellt fartygsregister och dess konsekvenser för svensk sjöfart analyseras och utvärderas inom ramen för detta arbete. När detta utvärderingsarbete är avslutat avser regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga. Jag kan av naturliga skäl inte föregripa resultatet av detta arbete. Som kommentar till Viola Claessons fråga kan jag bara nämna att något utredningsarbete för närvarande inte bedrivs med sikte på att skapa ett öppet svenskt register.

Fru talman! Jag ber att få tacka Sven Hulterström för svaret, även om jag inte tycker att det var särskilt informativt. Den kommentar som statsrådet gav i slutet av svaret säger i stort sett inte någonting. Fru talman! Som en hyllning till Svenska sjöfolksförbundet, som inom några dagar börjar sin kongress, skulle jag med en hälsning från Anders Lindström vilja påminna Sven Hulterström om hur facket och sjöfolket ser på dessa frågor. Anders Lindström säger: ”Vi har under kongressperioden konstaterat att socialdemokratin trots många positiva ord under oppositionen hitintills har visat föga vilja att ta itu med sjöfartsnäringens problem. Det brådskar nu med politiska besked.” — Det är ett politiskt besked också jag vill ha. Anders Lindström fortsätter: ”Internationellt har avnationaliseringen av sjöfarten fortsatt. Redarnas krav på internationell frihet innebär för europeiskt sjöfolk att de kastas i land och ersätts med underbetald arbetskraft från tredje världen. Idag seglar 30 26 av världshandelsflottan under bekvämlighetsflagg. Medan riksdag och regering beslutar om lagstiftning mot handel med apartheidens Sydafrika — accepterar samma politiker att svenska företag och t.o.m. svenska staten profiterar på svält och arbetslöshet i tredje världen. Han säger vidare beträffande det norska regeringsförslaget som jag tagit upp i min fråga: ”Detta norska regeringsförslag innebär att den norska arbeiderpartiregeringen aktivt hjälper redarna att sparka i land norskt sjöfolk från norska fartyg för att ersättas med asiater med ”lokala löner". Härigenom ställer sig Gro Harlem Brundtland på redarnas sida mot sjöfolket. Detta händer 1987 i Norge!” Sven Hulterström! Jag tror nog att man behöver ett något rakare besked i det här läget. Jag frågar inte huruvida detta utreds eller inte. Jag efterhör regeringens och statsrådets syn på frågan: Kan det bli ett öppet register i Sverige lika det som man tänker inrätta i Norge? Det är mycket viktigt för sjöfolket att få veta detta.
Fru talman! Till skillnad från Viola Claesson kommer jag uppenbarligen att få tillfälle att framföra mina hyllningar till Sjöfolksförbundets kongress direkt och inte från riksdagens talarstol, eftersom jag är inbjuden dit när kongressen öppnas på söndag. Jag skall återkomma till denna fråga något mera utförligt vid det tillfället.
Fru talman! Jag glömde att säga en viktig sak. Det sitter representanter från Sjöfolksförbundet på åhörarläktaren, och de skulle gärna vilja ha litet information i förväg. Jag menar att det inte bara är i högtidliga tal i högtidliga sammanhang som det är viktigt med information, utan också här. Jag efterlyser än en gång Sven Hulterströms syn på ett öppet register. Är det så att redarna kommer att få igenom kravet på det i Sverige? Kan vi få veta litet mer om det! En annan sak — jag har gång på gång när vi har diskuterat trafikutskottets betänkanden här i kammaren och alldeles nyligen frågat om det ”eventuella” sjöfartspolitiska program som enligt vad man har aviserat skulle komma i maj månad. Är ett program på gång eller betyder det lilla ordet ”eventuellt” att vi får vänta till valåret 1988 på ett sådant?

Fru talman! Viola Claesson har frågat mig om regeringen är beredd att låta privatkapitalistiska lönsamhetskriterier styra järnvägspolitiken med risk för omfattande järnvägsnedläggningar i Norrland samt avskedanden av tusentals SJ-anställda. Nils-Olof Gustafsson har frågat mig om förslaget i massmedia att lägga ned tågtrafiken norr om Sundsvall har någon som helst förankring i regeringen och hur det i så fall stämmer överens med regeringens klart uttalade miljöoch regionalpolitik. Eftersom Viola Claesson och Nils-Olof Gustafsson tar upp i huvudsak samma sak, nämligen SJ:s tågtrafik i Norrland, har jag valt att besvara frågorna samtidigt. Svaret på båda frågorna är nej. Staten tillskjuter årligen av regionalpolitiska skäl drygt en miljard för att trygga tågtrafik som annars skulle lagts ned. Detta regionalpolitiska ansvar för landets trafikförsörjning ligger fast. Jag vill i sammanhanget också erinra om det utvecklingsarbete som pågår inom kommunikationsdepartementet med sikte på en trafikpolitisk proposition nästa år. Ett mål är här att säkerställa en fortsatt utveckling av ett effektivt transportsystem — ett transportsystem som också kan förenas med ett ansvarstagande för miljö, säkerhet och regional balans.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag skulle vilja ta upp några exempel på tillämpningen av lönsamhetskriterier och göra en jämförelse mellan SJ i Sverige och järnvägen i andra länder. SJ är ett av de mest lönsamma järnvägsföretagen i världen. Trots alla resonemang om akut kris och liknande går SJ ihop eller är lönsamt till 80-85 90. I Italien drivs järnvägen som ett viktigt inslag i en socialt inriktad politik. Man har låga taxor, och järnvägen går ihop till 40 20. Vissa försök att lägga ned bandelar har mötts med folkstorm och har varit politiskt omöjliga att genomföra. Jag hoppas, fru talman, att det i fortsättningen blir mer av folkstorm i Sverige mot eventuella nedläggningsförsök. Den schweiziska järnvägspolitiken är den som verkar vara mest miljöanpassad i Västeuropa. Nyligen sänkte man biljettpriserna med inte mindre än 30 96. Stora insatser görs för att minska miljöfarliga landsvägstransporter och privatbilism. Jag kunde göra listan med helt relevanta jämförelser mellan SJ och andra länders järnvägstrafik — som visar att SJ hör till de lönsammaste järnvägsföretagen — mycket längre. Nu säger Sven Hulterström att man inte anlägger privatkapitalistiska lönsamhetskriterier när man styr järnvägspolitiken, och som ett bevis för det säger han att man satsar drygt en miljard för att trygga tågtrafiken. Det tycker vi i vpk är bra. Men hur mycket satsar man på landsvägstrafiken och det som kan vara inkörsporten till landsvägens totala frihet, dvs. det som krafter inom EG kämpar stenhårt för att få med Sverige på? Det är mycket mer än en miljard som man subventionerar landsvägstrafiken med — en miljard är faktiskt inte mycket att komma med som belägg för att det inte är en kapitalistisk typ av lönsamhetskriterier man anlägger på SJ. Man vill ju pressa det ytterligare, och vad finns det då för chans att vidmakthålla den järnväg som vi har i Sverige i dag?
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag ställde frågan vid den tidpunkt då SJ-ledningen presenterade sin strukturplan, där man bl.a. för fram idén att lägga ner järnvägstrafiken norr om Sundsvall, möjligen med undantag för sträckan Sundsvall-Östersund. Som statsrådet säkert förstår möttes det här beskedet av stor oro och bestörtning i våra bygder, och vi politiker har fått ta emot många samtal från vreda länsbor. Man har sagt: Den här järnvägspolitiken kan väl ändå inte regeringen stå bakom. Det gäller ju en socialdemokratisk regering som i årets budgetproposition slår fast infrastrukturens stora betydelse när det gäller att klara svaga och utsatta regioner, där bra kommunikationer innefattande en väl fungerande järnvägstrafik angivits som en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik. Järnvägstrafikens överlägsenhet ur miljösynpunkt i förhållande till landsvägstrafiken är ju också klart dokumenterad. På båda dessa områden har ju regeringen redovisat ambitioner som går stick i stäv mot SJ-ledningens strukturplan i detta stycke. Under hand har det väl skymtat fram att förslaget om att lägga ner Norrlandstrafiken inte är förankrat i regeringen, och jag tycker det är värdefullt att kommunikationsministern här och nu i Sveriges riksdag har fått tillfälle att slå fast detta. Jag tackar för beskedet och borde kanske kunna nöja mig med det. Jag kan dock inte underlåta att ändå känna oro med anledning av de fyra alternativ som generaldirektör Janérus har när det gäller att granska Norrlandstrafiken, åtminstone så som de har redovisats i tidningarna. Jag har svårt att se att något alternativ är särskilt positivt då det gäller att åstadkomma en utveckling i Norrlands inland. Särskilt i fråga om ett alternativ har jag mycket svårt att förstå att det behöver utredas, nämligen alternativet att det inte skall gå några tåg norr om Sundsvall. Den deklaration som kommunikationsministern har gett här — — —

Fru talman! Jag har redan i svaret sagt att de uppgifter som har gått ut i massmedia är felaktiga. Det finns inget sådant förslag inom SJ. Det var inte detta som det framlagda förslaget handlade om, utan det gällde andra i och för sig viktiga saker. Jag kan väl tillägga med anledning av det senaste inlägget att det utredningsuppdrag som vi lämnade för ett par månader sedan när det gäller Norrlandstrafiken syftar inte till att avveckla Norrlandstrafiken utan det syftar till att undersöka hur man på olika sätt kan förbättra trafikförsörjningen i Norrland. Det är klart att om man skall ha underlag för en sådan diskussion får man undersöka olika alternativa trafikförsörjningsmöjligheter. Men inga beslut kommer att fattas utan ingående diskussioner med bl.a. kommunala företrädare i dessa delar av landet.
Fru talman! Utgångspunkten för min fråga var vilka signaler SJ självt hade kommit med för några veckor sedan. För att få SJ på fötter så var den enda chansen en rent affärsmässig drift, sades det, och man skall bara köra tåg där det är lönsamt. Jag vill haka på där Nils-Olof Gustafsson slutade, nämligen beträffande de fyra alternativ som bl.a. det privata konsultföretaget Idevo har lanserat. Är det inte så, Sven Hulterström, att här lanserar man fyra alternativ, varav ett är så otroligt rått och stentufft att det med detsamma kan avfärdas? Men vilket alternativ är det näst hårdaste, som regeringen kanske kommer att stanna för? Jag tror att det, precis som jag har sagt i min fråga, handlar om rent privatkapitalistiska utgångspunkter. Några som helst garantier har vi hittills inte fått att järnvägen i Norrland skall få behållas sådan som den i dag är. Eller hur?
Fru talman! SJ:s styrelse kan i och för sig utveckla sina egna synpunkter, men jag har aldrig uppfattat saken så att SJ:s styrelse har menat att man skall avveckla all olönsam trafik. Vad SJ:s styrelse har sagt är att om SJ skall bedriva trafik som inte är lönsam, får riksdagen anslå medel för det. Det är bl.a. därför som vi har överläggningar mellan partierna kring hur mycket resurser som kan ställas till förfogande för den typen av trafik, och det har alltså Viola Claesson och andra partiföreträdare här i riksdagen under den närmaste tiden möjlighet att påverka.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det. Men jag skulle vilja ha en sak litet mera klarlagd. Man kan säga att det är Indevos och SJ:s sak att titta närmare på de fyra alternativ som har presenterats, men samtidigt ingår de i de överläggningar som skall äga rum framöver mellan riksdagspartierna och kommunikationsdepartementet. En sak som många är oroliga över är om man skall titta på ett alternativ som Indevo väldigt klart har förespråkat men som är negativt för personalen. Kanske vi skulle kunna få veta litet grand om var Sven Hulterström står i den frågan: Kommer man att ta mer hänsyn till SJ-personalen än till Indevos förslag?
Fru talman! SJ har inte presenterat fyra olika alternativ. SJ har presenterat, efter utredning av olika alternativ, en skrivelse med begäran om att ägaren, ytterst alltså denna riksdag, skall bidra med ett antal miljarder för att sanera SJ:s ekonomi. Vid de överläggningar som vi har skall jag med stort intresse lyssna på hur Viola Claesson och andra anser att vi skall få fram de pengarna.

Fru talman! Rune Thorén har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att ett regemente i Norrbotten inlett försök med hemresor för de värnpliktiga med buss i stället för tåg. De aktuella bussresorna är en följd av riksdagens beslut år 1986 om åtgärder för att få ned kostnaderna för värnpliktigas hemresor. Beslutet innebär att ett ökat kostnadsansvar läggs på de lokala militära cheferna. Om man från riksdagens sida säger ja till besparingar och delegering av beslut kan konsekvenserna bli, som i detta fall, att SJ:s trafikunderlag minskar. Mot bakgrund av att det hela grundar sig på ett riksdagsbeslut finner jag det inte rimligt att regeringen ingriper i de avtal som försvarsmakten sluter med olika trafikföretag.
Fru talman! Jag tackar Sven Hulterström för svaret, men jag är besviken på innehållet. Nog måste det ändå ligga i regeringens intresse att de värnpliktigas resor företas med tåg i stället för med buss. Enligt min mening finns det många orsaker till det. Det är självfallet tryggare och bekvämare för de värnpliktiga att åka tåg än att åka denna långa sträcka med buss. Dessutom är det bättre för SJ på det sättet att det blir mer trafik på järnvägen, och det blir mindre trafik på vägarna. Vi kan väl inte vara oense om det förhållandet att ju mer trafik som förs över i ”fel” riktning, dvs. från järnvägen till landsvägen, vilket betyder sämre förutsättningar för järnvägstrafik och sämre förutsättningar för miljön, desto mer kommer kravet att öka på vägbyggandet — vi vet att det redan i dag är väldigt stort. Trafiksäkerhetsskäl talar för, som jag har sagt, att det vore bättre att resorna företas med tåg i stället för med buss. Jag kan inte komma ifrån misstanken — flera talare som har varit uppe tidigare i andra frågor har berört det — att detta kanske är början till att järnvägstrafiken försvinner norr om Sundsvall, och det vore verkligen att djupt beklaga. Jag tycker att det är litet synd att kommunikationsministern skyller på ett beslut som riksdagen har fattat tidigare. Jag hade faktiskt förväntat mig ett aktivare svar från Sven Hulterström.
Fru talman! Om riksdagen beslutar om decentralisering och delegering till de lokala militära cheferna, kan man inte sedan komma och säga att man tycker illa om de beslut som man har givit dessa i uppdrag att fatta. Det är bara på den grunden som jag menar att regeringen inte gärna kan ingripa i enskilda ärenden av det här slaget. Annars har vi väl ungefär samma synsätt, nämligen att det är bra att så mycket som möjligt av transportarbetet sker på tåg. Såvitt jag vet pågår för närvarande avtalsförhandlingar mellan SJ och överbefälhavaren inför nästa utbildningsår. Från SJ:s sida har man i alla fall förhoppningen att förhandlingarna på 3—5 år skall kunna ge ett avtal med försvaret. Hur det kommer att se ut i detalj vet vi givetvis inte ännu.